Herr talman! Sedan några år tillbaka sker en organisatorisk översyn av åklagarväsendet. Det bästa och mest naturliga hade självfallet varit om man börjat från grunden, dvs. med den lokala organisationen, övervägt om den verksamheten kan förbättras och därefter anpassat den regionala och centrala organisationen till den lokala. Med ett sådant förfarande hade hela åklagarverksamheten kunnat bli bättre och effektivare. Den socialdemokratiska regeringen har valt att börja i toppen. Inriktningen har varit att på bästa byråkratiska sätt bygga åklagarorganisationen uppifrån. Till yttermera visso har omstöpningen skett etappvis. Centraliseringsreformen 1985 innebar att de dåvarande 21 länsåklagarområdena minskades till 12 regioner. Centerpartiet kämpade mot denna koncentration. Vi anser fortfarande att förändringen var felaktig och att den inte har medfört ökad effektivitet och bättre rättssäkerhet. Nu är den lokala organisationen föremål för överväganden. Centraliseringsvågen skall tydligen rulla vidare. Det har en utredningsmajoritet föreslagit. Frågan bereds för närvarande inom regeringskansliet. Från centerpartiets sida anser vi att det bör ske en utvärdering av den centraliserade regionala åklagarverksamheten i god tid före ett eventuellt beslut om en omorganisation av de lokala myndigheterna. Vi anser att effekterna av den regionala organisationen nu bör utvärderas, främst vad avser kontakter och samarbete mellan regionåklagaren och polismyndigheten, men även när det gäller regionåklagarens möjligheter att leda förunder sökningar av komplicerade mål. Denna utvärdering bör utföras i anslutning — Prot. 1986/87:94 till överväganden som pågår avseende eventuella förändringar i den lokala 25 mars 1987 åklagarorganisationen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2. I en motion av Kjell A. Mattsson och Elving Andersson hemställs att riksdagen beslutar att en sammanläggning av Mölndals åklagardistrikt med Göteborgs åklagardistrikt ej skall genomföras. Bakgrunden till motionen är att den tidigare nämnda utredningen om åklagarväsendets lokala organisation har föreslagit denna sammanläggning av dessa båda åklagardistrikt, tillsammans med ett antal andra distriktssammanslagningar. Som ledamot av denna utredning reserverade jag mig mot dessa centraliseringsförslag. Jag kunde inte finna att de argument som lagts fram för en ändrad distriktsindelning var hållbara. De nuvarande lokala åklagarmyndigheterna fullgör sina arbetsuppgifter på ett godtagbart sätt. Därför bör det inte ske några sammanslagningar. Jag yrkar bifall till reservation 1. I reservation 3 följer vi upp vårt tidigare ställningstagande till de vidgade möjligheterna till åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning. För att allmänhetens tilltro till rättskipningen inte skall skadas är det viktigt att brott utreds och beivras. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3.

Herr talman! Kurdernas utsatta situation och den förföljelse av kurder som pågår i deras hemländer Turkiet, Iran och Irak och i flyktingbosättningarna i Libanon gör att Sveriges behandling av kurder måste ske med varsamhet och ansvar. Kurderna skall inte behöva uppleva förföljelse även här. Bland de kurdiska flyktingarna finns även medlemmar av den terroriststämplade organisationen PKK. Som väl alla vet har den gruppen kurder utpekats som misstänkt i spaningarna på statsminister Olof Palmes mördare. Men i den jakten har inte ens berörda myndigheter gjort skillnad på kurder och kurder, utan drastiska åtgärder — som i sig själva var rättsligt diskutabla — drabbade också kurder utanför den krets som ansågs ha sympatier för PKK. I operation Alfa, som gick ut på att kurder skulle störas, förlamas, åtalas, dömas och utvisas, finns flera exempel på att även kurder som aldrig varit PKK-aktuella, ja, som t.o.m. ser PKK som sina fiender råkade ut för polisens trakasserier. Polisaktionernas utformning och bristen på aktiva dementier byggde upp och gav underlag till massmedias skeva bild och till en beskrivning för allmänheten av att en bred klappjakt på en vid krets av kurder pågick. Det finns ett svenskt talesätt, att den sten blir slutligen våt som många spottar på. Så kan man sammanfattningsvis beskriva kurdernas upplevelser i dag, för allmänhetens syn på kurder är att det förmodligen var de som mördade vår statsminister. Det skrämmande och stötande i hela denna sak är att myndigheters auktoritet missbrukades för att kasta ett negativt ljus över en hel folkgrupp. Så får det inte gå till. Genom falska påståenden har personer i myndighetsställning utsatt en hel grupp människor för grovt negativa påståenden. Myndigheterna är skyldiga att gottgöra detta. Vi kan 123 inte bara gå vidare och låtsas som om ingenting hänt. Det handlar om att dels återupprätta kurderna som folkgrupp, dels klargöra misstankarna mot den kurdiska organisationen PKK och dess medlemmar. Bevis måste framläggas och skyldiga straffas, eller också måste det göras auktoritativa uttalanden att kurder och kurdiska organisationer inte har något att göra med Palmemordet. Vpk föreslår att riksdagen hos regeringen hemställer om åtgärder för att begränsa de skadeverkningar som kurderna i Sverige utsatts för genom det s.k. huvudspåret i spaningarna efter Olof Palmes mördare. Jag yrkar därmed bifall till vår motion Ju302.

Herr talman! I föreliggande betänkande behandlas regeringens förslag om anslag till åklagarväsendet samt ett antal motioner med anknytning till åklagarväsendet. Innan jag går in på motionerna och de reservationer som avlämnats av de borgerliga partierna i utskottet vill jag göra en liten tillbakablick på åklagarväsendet. Åklagarväsendet har sedan en tid varit föremål för en översyn i organisatoriskt hänseende. Den 1 juli 1985 genomfördes en ändring av den regionala åklagarorganisationen. 13 regionåklagarmyndigheter inrättades samtidigt som länsåklagarorganisationen avskaffades. Jämsides härmed har verksamheten vid riksåklagarens kansli fått delvis ändrade uppgifter och ändrad organisation. Vidare har en statsåklagarmyndighet för speciella mål inrättats. Denna nya regionala åklagarorganisation torde ha ökat förutsättningarna för en effektiv handläggning av mål om omfattande ekonomisk brottslighet samt andra särskilt krävande mål. Det andra steget i översynen av åklagarväsendet har genomförts av åklagarkommittén i dess betänkande Åklagarväsendets lokala organisation. I det betänkandet föreslås en rad förändringar avseende den lokala åklagarorganisationen. Det innebär bl.a. att den lokala åklagarmyndigheten blir självständigare och övertar vissa administrativa uppgifter från regionåklagarmyndigheterna. Åklagarkommittén föreslår också att åtta åklagardistrikt skall sammanläggas med andra distrikt. Därmed skulle antalet distrikt minska från 88 till 78. I två reservationer behandlas frågan om åklagarorganisationen. I reservation nr 1 av centerpartisterna i utskottet yrkas att riksdagen skall uttala att någon sammanläggning av Mölndals åklagardistrikt med Göteborgs åklagardistrikt inte skall genomföras. Frågan om en ny lokal åklagarorganisation är för närvarande under beredning i regeringskansliet på grundval av remissbehandlingen av åklagarkommitténs betänkande. Ett förslag om en ny distriktsindelning kommer att föreläggas riksdagen för ställningstagande. Eftersom så är fallet skulle det vara något märkligt om riksdagen nu gjorde ett uttalande i fråga om ett av de berörda lokala åklagardistrikten. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 1. I reservation nr 2, också den avgiven av centerpartisterna i utskottet, föreslås att riksdagen skall uttala sig för en utvärdering av åklagarväsendets regionala organisation. Även den reservationen yrkar jag avslag på. Skälen till detta är två. För det första är det naturligtvis så att regeringen vid sin beredning av Prot. 1986/87:94 frågan om den nya lokala åklagarorganisationen måste inhämta kunskaper 25 mars 1987 och uppgifter om hur regionåklagarmyndigheterna fungerat under den tid de varit i funktion. Därför får vi möjligheter att diskutera den frågan när ett eventuellt förslag om ny lokal åklagarorganisation föreläggs riksdagen. För det andra har det gått alltför kort tid för att det skall anses motiverat att genomföra en särskild, omfattande utvärdering. En sådan utvärdering bör lämpligen ske först sedan hela den nya åklagarorganisationen, såväl den regionala som den lokala, fungerat något år. Då får man också möjlighet att genomföra en utvärdering av helheten i den nya åklagarorganisationen. Herr talman! Innan jag lämnar åklagarväsendet och anslagstilldelningen och övergår till att behandla reservation nr 3, vill jag understryka en sak som utskottet i sin helhet står bakom. Vi markerar i utskottsbetänkandet den betydelse riksåklagaren och hans kansli har, inte bara för en effektiv och väl fungerande åklagarverksamhet på alla nivåer, utan också för rättsutvecklingen och rättstillämpningen i övrigt i landet. Vi har för nästa budgetår kunnat acceptera regeringens förslag till anslagstilldelning, men vi uttrycker vår oro för anslagsutvecklingen på sikt, särskilt med tanke på de betydande arbetsuppgifter som åvilar riksåklagarmyndigheten. Jag vill ha sagt detta, eftersom det är en sak som samtliga partier i utskottet har kunnat enas om i skrivningen. Så till reservation nr 3, som avlämnats av samtliga borgerliga partier i utskottet. Den reservationen berör frågan om reglerna för åtalsunderlåtelse, en fråga som behandlades av riksdagen under de senaste två riksmötena. Även då förelåg reservationer från de borgerliga partierna med i stort sett likalydande innehåll som i den reservation vi har att behandla i dag. Enligt rättegångsbalken gäller i dag — vilket också Sven Munke varit inne på — i princip s.k. absolut åtalsplikt. Det finns dock inskränkningar i denna absoluta åtalsplikt. Om den misstänkte är under 18 år kan åklagaren med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare besluta om åtalsunderlåtelse. Detta beslut förutsätter att gärningsmannen ställs under de sociala myndigheternas kontroll för lämplig vård. Överlämnas den misstänkte i stället till vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, kan åklagaren också besluta om åtalsunderlåtelse. Men det finns också en rad andra grunder för åtalsunderlåtelse i rättegångsbalken.

Detta är alltså grunderna för åtalsunderlåtelse. Dessa nya regler tillkom 125 den 1 april 1985, och de innebar en viss utvidgning av möjligheterna att underlåta åtal. Lagändringarna tillkom som ett led i strävandena att koncentrera rättsväsendets resurser till att bekämpa allvarlig brottslighet, bl.a. ekonomisk brottslighet, våldsoch narkotikabrottslighet. Jag vill understryka att en principiell förutsättning för åtalsunderlåtelse är att det råder klarhet i skuldfrågan — att frågan är ordentligt utredd och att det föreligger erkännande. I detta sammanhang vänder jag mig mot det resonemang som såväl Sven Munke som Lars Sundin för — att det här systemet skulle hota rättssäkerheten. Det är inte så, att antalet åtalsunderlåtelser har ökat dramatiskt efter den ändring som genomfördes den 1 april 1985. Under år 1985 beslutade åklagare om åtalsunderlåtelse för sammanlagt 23 000 personer, vilket var ca 2 000 fler än föregående år. Jag tror inte, Sven Munke, att man på goda grunder kan hävda att denna ökning med 2 000 personer har inneburit att rättssäkerheten har försämrats i det här landet, eller att den skulle allvarligt hotas. Går man tillbaka till 1983, kan man konstatera att antalet åtalsunderlåtelser ökade med 500 mellan 1983 och 1985. Jag tror inte heller att Sven Munke kan säga att den lilla ökningen under dessa två år utgör ett hot mot rättssäkerheten. Jag tycker inte att man skall använda så starka ord i debatten, när man inte har täckning för dem i den statistik som finns. Det är utskottets uppfattning att lagstiftningen om åtalsunderlåtelse i sin nuvarande form är en rimlig avvägning mellan olika intressen, som gör sig gällande vid brottsbekämpningen. Det finns ett intresse av att på den allvarliga brottsligheten koncentrera de begränsade resurser som ändå står till förfogande. Utskottet anser inte att det finns skäl att ta fasta på den allmänna kritik som förs fram i reservationen och motionen. Därför yrkar jag avslag på dessa. Låt mig i detta sammanhang nämna ytterligare en sak. Jag vänder mig med skärpa mot resonemanget att ett beslut om åtalsunderlåtelse inte innebär en reaktion från samhällets sida mot den som har begått ett brott. Det råder inget som helst tvivel om att en förundersökning och ett beslut om åtalsunderlåtelse normalt innebär ett betydande obehag för den misstänkte. Därför kan det uppfattas som en reaktion från samhällets sida mot en brottsling, trots att denne slipper åtal på grund av att man inte anser det befogat att driva frågan vidare till domstol och eventuellt fällande dom. Jag yrkar avslag också på reservation 3. Sedan, herr talman, en kort kommentar med anledning av Berith Erikssons inlägg och den vpk-motion som utskottet behandlat. Utskottet har behandlat ett antal motioner som rör förundersökningen och spaningsarbetet med anledning av mordet på Olof Palme. Vi har kunnat avstyrka motionerna med hänvisning till att frågan om förundersökningens ledning och eventuella ändringar av reglerna i rättegångsbalken prövas av den tillsatta juristkommissionen. Frågorna kommer också upp under den parlamentariska kommissionens arbete. Därmed blir frågorna ordentligt utredda, och vi får ett fast underlag att stå på när vi skall ta ställning, om det behövs en ändring av gällande förundersökningsregler. I en motion från vpk begärs att vi skall uttala oss med anledning av det spaningsarbete som har bedrivits mot PKK. I en att-sats står det att man hemställer ”att riksdagen hos regeringen hemställer om åtgärder för att Prot. 1986/87:94 begränsa de skadeverkningar som kurderna i Sverige utsatts för genom det 25 mars 1987 s.k. huvudspåret i spaningarna efter Olof Palmes mördare”. Denna att-sats går tillbaka på en text inne i motionen, där det står följande om spaningsarbetet: ”Detta s.k. huvudspår” — alltså PKK-spåret — ”har skadat alla kurder i Sverige.

Det är inte vår sak att leda förundersökningen. Därom borde väl Berith Eriksson och jag kunna vara överens. Däremot vill jag klart markera — det har också gjorts från polishåll, av invandrarministern, justitieministern och andra statsråd — att intresset i spaningsarbetet, när det gäller det här spåret, har koncentrerats till PKK och inte till den kurdiska folkgruppen som helhet. Det är inte den kurdiska folkgruppen som har varit föremål för polisens intresse, vilket har klart markerats såväl av polis och åklagare som av justitieministern och invandrarministern. "Med detta yrkar jag avslag på det av Berith Erikssons framställda yrkandet.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén sade i sitt inlägg att den centraliserade regionala åklagarverksamheten torde ha ökat effektiviteten inom myndigheten. Det var nog bra med ett så här försiktigt uttalande, eftersom det säkert finns skäl att ta reda på hur det egentligen ligger till på detta område och hur det är med den ökade effektiviteten. Jag tycker att det måste vara en klok politik att ta vara på de erfarenheter som har gjorts, så att man inte gör om samma misstag. Lars-Erik Lövdén hade två skäl till att inte kunna gå med på vårt krav på att man skall göra en sådan utvärdering. Det första skälet var att regeringen inhämtar uppgifter under det att frågan om den lokala åklagarverksamheten bereds. Det andra skälet var att det har gått för kort tid för att man skall kunna göra en utvärdering. Dessa båda skäl strider litet grand mot varandra. Jag kan inte se att det skulle vara så stor skillnad på att inhämta uppgifter och att utvärdera. Jag vidhåller att det vore klokt att ta reda på hur det fungerar på den regionala åklagarmyndigheten innan man går vidare.

Herr talman! Prioriteringsproblem står vi alltid inför, men det som inger oro är proportionerna. Ett ökande antal brottsanmälningar avskrivs av tidsoch resursskäl redan på polisnivå. Ur allmänhetens och allmänpreventionens synvinkel är detta förhållande djupt otillfredsställande. Allmänhetens anmälningar till polisen vid lägenhetsinbrott och stölder av cyklar, bilar, stereoapparater och liknande har i stor utsträckning fått karaktären av rutin. Detta hänger ofta samman med utformningen av försäkringsvillkoren. 127 Även anmälda misshandelsbrott har dock i oroväckande stor utsträckning börjat avskrivas. Kommer nu åtalseftergift därtill så kan man förstå de människor som inte längre tror på rättsväsendet. En undersökning som häromåret utfördes av domstolsverket visar också att allmänhetens tilltro till rättsmyndigheterna har sjunkit till en bottennivå. Resultatet chockade faktiskt domstolsverket. Detta visar på en uppgivenhet som åtminstone vi beslutsfattare inte kan stå till svars för. Jag vill fråga herr Lövdén hur han tror att de som drabbas av sådana brott uppfattar situationen när det blir åtalseftergift och ingenting sker. Det finns ingen större sanktion. Låt vara att det görs en polisundersökning, en förundersökning eller liknande, men sedan försvinner det hela och ingenting blir gjort. Hur skall ungdomarna uppfatta ett rättssamhälle där släpphäntheten har gått så långt som den faktiskt har gjort här? Lövdén tog också upp en del siffror för att visa hur litet dessa åtalsunderlåtelser har ökat och nämnde då 1983-1985 med 500 fall. Detta var emellertid före den nya, skärpta ”reformen” som vi fick häromåret. Faktum kvarstår att det sker en ökning på detta område. Vi har väldigt svårt att stå till svars inför allmänheten när frågor ställs om hur man kan låta brott begås utan att sedan göra någonting åt dem.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén menar att de nuvarande reglerna utgör en rimlig avvägning mellan olika intressen. Det är just det vi inte menar. Vi anser att vi hade en rimligare balanspunkt innan de nya reglerna infördes den 1 april 1985. Då rådde absolut åtalsplikt. Fullt rimliga undantagsregler fanns, men dessa undantagsregler har utvidgats och det har inte — som Lars-Erik Lövdén säger — skett en viss utvidgning utan en avsevärd utvidgning, som det också står i utskottets betänkande. De senaste årssiffrorna på antalet människor som erhållit åtalsunderlåtelse var 23 000. Bortemot hälften av dem som meddelades sådan underlåtelse var ungdomar mellan 15 och 20 år, och det är oroande. Ungdomsbrottsligheten ligger nu på en mycket hög nivå. Den har ökat oroväckande, orsakerna är många och komplicerade, och dessa frågor kan vi inte lösa här och nu. Vi är säkert överens om att det är förebyggande sociala åtgärder som skall till och att det är det viktigaste samhället kan göra för att attackera problemen. Men Lars-Erik Lövdén, underskatta inte de allmänpreventiva eller individualpreventiva effekterna som en begränsning av åtalsunderlåtelserna kan utgöra. Lars-Erik Lövdén var slutligen också inne på att människor drabbas. Det är obehagligt med en förundersökning och ett beslut om åtalseftergift. Jag sade också i mitt inledningsanförande att det för många människor är en varning och en signal från samhället. Men tyvärr är det alltför många som nonchalerar dessa samhällets beslut och tolkar dem felaktigt. Det är därför vi vill ha en återgång till de tidigare reglerna. Det skulle vara en riktig signal från samhällets sida.
Herr talman! Jag anser att när Holmér säger att han till 95 96 är säker på att medlemmar av PKK är skyldiga till mordet på Olof Palme så är det också politiska myndigheters sak att se till att detta dementeras med samma styrka. Kurderna är en liten och utsatt grupp och det sätt på vilket Holmér och polisen agerade förde med sig att hela den kurdiska gruppen blev utpekad.

Herr talman! Först vill jag säga till Gunilla André att också jag tycker det är viktigt att man så långt möjligt tar reda på hur den regionala organisationen har fungerat, när man nu står inför ett beredningsarbete av den lokala åklagarorganisationen. Men jag ser ingen anledning att starta en särskild och omfattande utvärdering, utan regeringen får i sitt beredningsarbete om den lokala åklagarorganisationen inhämta den erfarenhet och den kunskap som finns ute på de regionala åklagarmyndigheterna innan den lägger fram sitt förslag. Därefter, sedan hela den nya åklagarorganisationen är satt i sjön, kan det efter något år finnas anledning att se över och pröva om den genomförda organisationen fungerat bra. Det bör då gälla åklagarorganisationen i dess helhet. Till Sven Munke och Lars Sundin: Det framställs här som om det vore en dramatisk skillnad mellan vår och de borgerliga partiernas syn på åtalsunderlåtelserna. Det framställs som om de nuvarande reglerna vore ett allvarligt hot mot rättssäkerheten och att ni, om ni får igenom förslaget i er reservation om återgång till de regler som gällde före den 1 april 1985, hade undanröjt detta hot. Jag har i all stillsamhet pekat på utvecklingen när det gäller åtalsunderlåtelserna. Under 1985, då de nuvarande reglerna under större delen av året var i kraft, skedde 23 000 åtalsunderlåtelser. Det är 2 000 fler än 1984, men det är bara 500 fler än 1983. Är det den differensen som leder till att ni kan utmåla det nuvarande systemet som ett hot mot rättssäkerheten? Jag tycker att ni tar till överord i den debatten. Också jag ser allvarligt på den brottslighet som finns i samhället — vi gör det från socialdemokratins sida. Men vi tror inte att det är med främst rättsliga metoder man skall angripa den brottsligheten — det är genom det brottsförebyggande arbetet. Däremot kan det kanske finnas anledning — det görs nu också inom regeringen — att pröva om man som villkor för att meddela åtalsunderlåtelse exempelvis skall kunna uppmana den unge att avhjälpa de skador eller fel han har förorsakat. Jag tror också att det är viktigt att man när man meddelar villkorlig dom eller åtalsunderlåtelse gör det inte genom ett skriftligt meddelande utan i sådana former att man genom ett personligt samtal med den unge kan markera samhällets reaktion på det brott som är begånget. Jag tror inte att det är genom att minska möjligheterna till åtalsunderlåtelse som vi kan nå framgång i det brottsbekämpande arbetet.

Herr talman! Jag sade, Lars-Erik Lövdén, att det viktigaste samhället kan göra för att attackera problemet med ungdomsbrottslighet är att vidta förebyggande sociala åtgärder. Den ökande ungdomsbrottsligheten måste väl också oroa Lars-Erik Lövdén, som är vice ordförande i justitieutskottet. Tror Lars-Erik Lövdén att en begränsning av åtalsunderlåtelserna har en preventiv effekt — allmänpreventiv eller individualpreventiv? Jag vore tacksam om jag i Lars-Erik Lövdéns sista inlägg kunde få ett svar på den mycket intressanta frågan.
Herr talman! Jag vidhåller att uppluckringen av rättsnormerna är mycket påtaglig — det försökte jag understryka i mitt huvudanförande. Som det är nu undergräver man tilltron till hela straffrättsväsendet. Genom systemet med varning, tillsägelse och rapporteftergift får polisen ensam agera åklagare och domstol. Åtalsunderlåtelse förstärker inte allmänhetens tilltro till rättsväsendet. Herr Lövdén kom in på att regeringen faktiskt redan har underkänt det här systemet, eftersom man nu har börjat diskutera möjligheterna att föra in ett nytt institut — åtminstone ungdomar skulle då åläggas att återställa vad de skadat eller utföra något liknande arbete. Det faktum att man nu har börjat diskutera detta är ett bevis för att nuvarande ordning inte är bra. Det har jag och herr Sundin också påpekat och föreslagit att man skulle återgå till det gamla systemet. Vi tror att det skulle ha en preventiv verkan.
Herr talman! Det framgick av Lars-Erik Lövdéns senaste inlägg att vi tydligen är överens om att man skall ta vara på de vunna erfarenheterna. Det är bra. Vad vi däremot har litet olika uppfattningar om är sättet att göra det på. Lars-Erik Lövdén hävdar att det är naturligt att departementet inhämtar uppgifter när frågan om den lokala organisationen är föremål för beredning. Vi har från vår sida hävdat att man skall göra en utvärdering — det är enligt min mening ett vidare begrepp; inhämta uppgifter kan man göra genom att bara lyfta på telefonluren och ringa några få personer. Jag hoppas att jag kan tolka Lars-Erik Lövdéns uttalande så, att inhämtandet av uppgifter skall ske på ett grundligt sätt, så att vi får en klar uppfattning om hur den här verksamheten har fungerat på det regionala planet.
Herr talman! Det kan väl inte vara någon nyhet ens för Sven Munke att regeringen ser på möjligheterna att förbättra reglerna om åtalsunderlåtelse. När man exempelvis dömer någon till villkorlig dom skulle föreskrifter kunna ges om att den dömde skall medverka till att avhjälpa skadan i fråga. Det framgick redan i höstas, när regeringen lade fram sin skrivelse om våldsoch egendomsbrottsligheten, att dessa ting skulle utredas närmare och prövas. Jag tycker att det nuvarande systemet med åtalsunderlåtelse är en lämplig avvägning mellan olika intressen i rättstillämpningen. Domstolarnas samt polisoch åklagarmyndigheternas intresse av att koncentrera resurserna till allvarlig våldsoch egendomsbrottslighet samt till ekonomisk brottslighet och narkotikabrottslighet gör att det bör finnas vissa möjligheter till åtalsunderlåtelse. Som framgick av både mitt anförande och min förra replik är skillnaden mellan de borgerliga partiernas inställning och vår inställning inte särskilt dramatisk och i varje fall inte så dramatisk som ni försöker framställa den här i kammaren. Ni undviker att gå i polemik i fråga om antalet åtalsunderlåtelser, och det förstår jag. Ni har svårt att hävda att vårt förslag är ett hot mot rättssäkerheten och att ert förslag om en återgång till ett tidigare system skulle vara att värna rättssäkerheten.

Herr talman! I motion 1986/87:Fö502 föreslår folkpartiet att det s.k. sotningsmonopolet tas bort och att man inte skall behöva sota mer än nödvändigt. Folkpartiet anser att sotning skall ske på ett sakkunnigt sätt och när det behövs. I stället för det monopol som innebär att alla fastighetsägare är hänvisade till en skorstensfejarmästare i resp. kommun förordar vi att auktoriserade skorstensfejare konkurrerar om uppdragen. Regeringen har nyligen uppdragit åt statens räddningsverk att bl.a. utvärdera sotningsverksamhetens brandförebyggande betydelse. Folkpartiet önskar att regeringen får riksdagens uppdrag att ge statens räddningsverk tilläggsuppdrag dels när det gäller sotningsfrister och sotningens omfattning, dels när det gäller möjlighet att ersätta sotningsmonopolet med auktorisation av skorstensfejare. Den här aktuella motionens önskemål får stöd av en reservation — gemensam för moderata samlingspartiet, folkpartiet och centerpartiet. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservationen.

Herr talman! Med hänvisning till den debatt som vi har fört i den här frågan om sotningsverksamheten för knappt fyra månader sedan yrkar jag bifall till utskottets hemställan. På den korta tid som har gått sedan den 9 december 1986 har det, som jag uppfattar saken, inte framkommit några nya argument som styrker reservanternas synpunkter. Räddningsverket har nu fått i uppgift att utvärdera sotningsverksamheten i olika avseenden och därefter lägga fram de förslag som utvärderingen kan föranleda. Enligt gammal god tradition vill utskottet föreslå att man avvaktar räddningsverkets utvärdering innan man tar ställning och eventuellt föreslår några ändringar i den så nyligen beslutade ordningen för sotningsverksamheten. Något tilläggsuppdrag som binder förslagen i någon viss riktning torde inte vara nödvändigt.

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 10 behandlar en rad anslag till centrala och regionala myndigheter. Vi moderater har en del synpunkter på dessa anslag. Vi anser att några av dem kan avskaffas helt, medan andra bör kunna utgå med reducerade belopp. Skälen till våra ståndpunktstaganden är att vi vill föra en politik som syftar till att i största möjliga utsträckning flytta besluten från politiker till den enskilde. Vi föreslår därför besparingar som skall möjliggöra skattesänkningar och en minskad offentlig sektor, vilket är en naturlig konsekvens av och en förutsättning för ett minskat inflytande för politiker. En förutsättning för en sundare ekonomi är också att budgetunderskottet minskas. Våra besparingar på de olika departementsområdena syftar således också till att minska budgetunderskottet. Vår politik har en klar profil. När besparingar är ofrånkomliga är det av avgörande betydelse att dessa görs på ett sådant sätt att de mest oundgängliga delarna av utbildningsväsendet skyddas. Vi kan t.ex. inte medverka till att löntagarorganisationerna erhåller ett anslag om 3,3 milj.kr. för olika slag av skolinformation, samtidigt som regeringen föreslår stora besparingar inom grundskoleanslaget. Det tycker vi är en dålig prioritering av skolans behov. Anser utskottsmajoritetens talesman att detta är en riktig avvägning? Vi anser att löntagarorganisationerna borde kunna klara denna verksamhet i önskad omfattning utan specialdestinerade statliga anslag. Vi föreslår sålunda att anslagsposten slopas. När det gäller anslaget till länsskolnämnderna anser vi att det finns möjligheter till en fortsatt rationalisering av länsskolnämndernas administrativa arbete. Det bör därför vara möjligt att minska anslaget med 3 milj.kr. Herr talman! Under anslagsposten Länsskolnämndernas utvecklingsstöd utgår medel till lokal skolutveckling, till försöksoch utvecklingsarbetet inom gymnasieskolan samt till länsskolnämndernas medverkan i skolledarutbildningen. Erfarenheterna visar att det regionala stödet till skolutveckling inte har lett till de resultat som avsågs när det tillskapades. Vi föreslår därför att detta bidrag avskaffas. Anslaget kan därmed minskas med 14,4 milj.kr. Regeringen föreslår att statens institut för läromedel och rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade från den 1 juli 1987 sammanförs till en myndighet. Vi har tidigare hävdat att SIL:s uppgifter med fördel kan skötas på annat sätt och föreslagit nedläggning av myndigheten. Ingenting, herr talman, har inträffat som visat att vi haft fel i vår uppfattning. Vi kan tvärtom konstatera att tyngdpunkten i fråga om statens satsningar på läromedelsområdet alltmer kommit att förskjutas mot att främja produktionen av information om läromedel för minoritetsspråksoch invandrarundervisning samt för handikappade, något som onekligen bättre bör kunna skötas av RPH. Behovet av SIL:s mera allmänna uppgifter, såsom utgivning av läromedelskataloger och läromedelsgranskning, har på motsvarande sätt minskat. Vi anser därför även nu att SIL bör läggas ned och att de uppgifter som inte kan undvaras bör övertas av skolöverstyrelsen. Det i budgetpropositionen föreslagna anslaget B 4. Statens institut för läromedel bör i enlighet härmed benämnas B 4. Rikscentralen för pedagogiska hjälpmedel för handikappade. Nedläggningen av SIL medför att anslaget kan minskas med 8,5 milj.kr. Vi anser vidare att anslagen B 5. Utvecklingsinsatser på läromedelsområdet m.m. och B 6. Stöd för produktion av läromedel bör sammanföras till ett anslag, benämnt B 5. Stöd för utveckling och produktion av läromedel m.m. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 2, 4, 9, 11, 16, 17, 19 och 20 samt i övrigt till utbildningsutskottets hemställan i betänkande 1986/87:10.

Herr talman! I folkpartiets partimotion om grundskolan presenterar vi ett kvalitetsprogram. En viktig del i detta är att utveckla samarbetet mellan hemmen och skolan. Skolans måldokument, både Lgr 80 och skolförordningen, ger klart uttryck för viljan att stärka sambandet mellan hemmen och skolan. Svårigheterna ligger i att finna formerna för och innehållet i denna samverkan. Föräldrarna känner sig fortfarande många gånger ovälkomna i skolan, och skolans personal betraktar ibland föräldrarnas intresse för skolan med en viss skepsis och rädsla. Hem och skola-utredningen analyserade de bakomliggande hindren för ett bredare samarbete och föräldraengagemang och pekade på en del punkter. En var det bristande medinflytande som föräldrarna uppfattade sig ha, en annan var egen negativ inställning till skolan hos föräldrarna. Tidsfaktorerna spelade en roll. Språksvårigheter uppgav man också som ett problem. Man hade nämligen svårt att förstå det språk som skolans företrädare talade. Elevernas begynnande frigörelse var ibland orsaken. Osäkerhet om vem som hade ansvaret för samverkan och brister i lärarnas utbildning nämndes också. I stort sett har denna analys inte medfört några större ansträngningar till nytt tänkande eller till förnyelse. Enligt folkpartiets uppfattning är det hög tid att göra något för att eliminera svårigheterna. Ett förtroendefullt samarbete mellan hemmen och skolan är också ett viktigt inslag i kampen mot oro och våldstendenser. I vår motion tar vi upp ett antal förslag om hur samarbetet kan utvecklas, men jag skall begränsa mig till den punkt som berör det anslag vi behandlar just nu. Riksförbundet Hem o. skola får genom sitt anslag från skolöverstyrelsen möjlighet att utbilda, förbereda och på olika sätt göra föräldrarna bättre rustade att engagera sig i skolans verksamhet. Dess insatser når snart sagt alla föräldrar och har stor betydelse för samarbetsklimatet. Vi anser därför att riksförbundet bör ha mera pengar till sin verksamhet än vad regeringen föreslår. Ett högre anslag ger utrymme för ökade informationsinsatser till hemmen i fråga om skolans mål, innehåll och arbetssätt. Den negativa skoldebatt som i dag förs på flera håll i landet skulle därigenom kunna påverkas, och man skulle kunna få en större vilja till ansvarstagande och uppslutning kring skolans mål, kring det egna barnets skolgång och det lokala sociala klimatet i skolan. Herr talman! Regeringen vill dessutom skänka 3,3 milj.kr. till löntagarorganisationerna för deras utbildning av skolinformatörer. Detta gör man samtidigt som man gör mycket kraftiga besparingar på grundskoleelevernas undervisning. LO, SACO och TCO har tillsammans aktieportföljer som uppgår till ett värde av 365 milj.kr. I dag kan vi läsa i Expressen att man tänker satsa 1 miljard kronor för att göra aktieklipp på börsen, som det uttrycks. Vi i folkpartiet tycker att organisationerna kan klara sig utan statliga subventioner för sin utbildning av skolinformatörer. Förra året beslutade riksdagen att länsskolnämnderna skulle utökas med två ledamöter vardera som skulle företräda arbetstagarintressena. Vi reserverade oss mot detta beslut därför att vi ansåg att representanter som företräder partsintressen inte skulle delta i myndighetsutövning, som är en del av länsskolnämndernas uppgifter. I konsekvens med detta tillstyrkte vi inte heller några pengar till en sådan utökning av länsskolnämnderna. Vi anser dessutom inte att det finns något behov av att staten ägnar sig åt Prot. 1986/87:94 att framställa läromedelskataloger och åt att granska läromedel. Det är ett 25 mars 1987 ställningstagande vi har haft också tidi år. Stat tsni bör i stället gstagi igare år. Statens satsningar bör i ställe Arslas tili ceniald och koncentreras till att framställa läromedel och till att informera om läromedel ionala skolpmiyndi för minoritetsspråk och invandrarundervisning samt för handikappade EO EKEN eterm.m. elever. Vi föreslår därför att statens institut för läromedelsinformation och rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade läggs samman till en myndighet. Göran Allmér har redogjort för vilka förändringar i anslagen som detta innebär. Herr talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 3, 5, 10, 12, 19 och 20.

Herr talman! Hela den utbildningspolitiska debatten den här våren kommer att handla om besparingar i skolan: besparingar som är föreslagna, besparingar som kommer att bli av och besparingar som över huvud taget inte kommer att bli av. Redan i den allmänpolitiska debatten hade jag anledning att vara bekymrad över det sätt på vilket den socialdemokratiska regeringen nu försöker lägga ut besparingar i skolan och den brist på utbildningspolitisk profil som dessa besparingar bidrar till. De punkter som vi har anledning att diskutera i kväll — i det betänkande som nu är aktuellt — innehåller också sådana typer av besparingar som gör att man blir litet fundersam. Man kan naturligtvis argumentera emot besparingar och man kan — som vi kommer att uppleva senare under våren — medverka tillatt de över huvud taget inte blir av. Men det är också så att man ibland kan ställa anslag mot varandra och göra bedömningar huruvida man tycker det ena är viktigare än det andra. Herr talman! Jag tänkte i tre punkter ta upp några sådana frågor. Jag vill också till Helge Hagberg, som företräder utskottsmajoriteten, ställa frågan om han tycker att det är riktiga prioriteringar som här har gjorts. Vi har från centerpartiets, moderaternas och folkpartiets sida föreslagit att bidraget till löntagarorganisationerna om 3,3 milj.kr. skall dras in. Detta gör vi inte därför att vi skulle vara löntagarfientliga eller för att vi inte tycker att den verksamhet med skolinformation som löntagarorganisationerna bedriver skulle vara bra eller värdefull. Vi tycker att denna verksamhet är bra och att den är värdefull, både den verksamhet som löntagarorganisationerna står för och den som arbetsgivarna står för. Men vi är alldeles övertygade om att de här organisationerna klarar att sköta denna verksamhet fortsättningsvis utan bidrag. Det är ju, som Ylva Annerstedt påpekade, inga fattiga organisationer som detta handlar om. I dag har vi hört hur några LO-förbund är beredda att spendera medel i storleksordningen 1 miljard kronor på börsen. Då kan det inte vara så att den här verksamheten står och faller med om man får detta bidrag eller inte. Det är litet svagt, Helge Hagberg, om den enda motivering som utskottet har är att anslaget behövs. Jag skulle vilja att Helge Hagberg utvecklade varför det behövs. Varför är det så viktigt att man får dessa pengar, sett i relation till andra besparingar som görs i stället? Jag skall nämna ett par av dessa besparingar. 135 Dessa pengar kan t.ex. ställas mot den besparing som regeringen gör på länsskolnämndernas anslag. Vi har accepterat att man även där får lov att tåla en viss rationalisering, och man får mindre pengar det kommande året än vad man har i år. Men vi tycker inte att det är riktigt att den verksamhet som länsskolnämnderna ägnar sig åt under beteckningen länsskolnämndens regionala stödorganisation för handikappade elever också skall vara med och bära denna besparing. När man läser utskottstexten kan man konstatera att det enda argument som utskottet har är att det inte är orimligt att den här organisationen också får bära besparingar. Med inte orimligt menar man naturligtvis att det är rimligt att den också spar in dessa pengar. Vi har för vår del uppskattat besparingen i fråga till 1,3 milj.kr. Vi tycker inte att det är rimligt sett i relation till anslaget till löntagarorganisationerna. Om Helge Hagberg och utskottsmajoriteten tycker att det skall vara på detta sätt, då får de argumentera litet mer för det och förklara varför de tycker så här. I detta sammanhang kan man naturligtvis inte undgå att notera att moderaterna vill spara dubbelt så mycket på detta anslag. Moderaterna säger att länsskolnämnderna borde kunna tåla en dubbelt så stor rationalisering. Det är möjligt. Men då är min fråga till Göran Allmér: Menar moderaterna också att den här dubbla besparingen skall drabba den regionala stödorganisationen för handikappade elever? Då blir bördan dubbelt så tung att bära. Det vore bra om vi kunde få besked på denna punkt. När jag ändå ställer frågor till Göran Allmér vill jag tillägga att jag tycker att det är litet vårdslöst att bara säga, att på de anslag som länsskolnämnderna har för regionalt stöd till skolutveckling kan man spara 14,4 milj.kr., med den enda motiveringen att erfarenheten visar att verksamheten inte har gett avsedda resultat. Vilken erfarenhet? Vad är det för exempel som Göran Allmér har på detta? Om det är som moderaterna påstår, att man kan säga och leda i bevis att dessa pengar inte har haft någon effekt, då skall man naturligtvis visa det så att vi alla kan ta ställning till om man skall spara dessa pengar, eftersom vi naturligtvis inte vill kasta bort 14 milj.kr. Men det skulle vara intressant att höra vilken erfarenhet som visar att denna skolutveckling inte fungerar och inte ger några resultat. Jag har en annan uppfattning, men om Göran Allmér har några exempel eller någon dokumentation på detta vore det bra om han talade om det. En tredje punkt som vi har tagit upp gäller undervisningen i, som det har kallats både i SÖ:s anslagsframställan och i vår motion, överlevnadsfrågor. I detta ämne tar man upp sådant som internationellt samarbete, internationell förståelse, fredsfrågor, jordens resurser, hotet mot vår miljö och miljöfrågor över huvud taget. Skolöverstyrelsen anser att det är mycket angeläget att eleverna får ägna sig litet mer åt detta. Det gäller naturligtvis viktiga frågor. Det är dessutom sådana frågor som engagerar unga människor. De bryr sig faktiskt om huruvida det kommer att vara fred i världen fortsättningsvis. De bryr sig om miljöhoten, huruvida vår miljö utarmas och vår natur försuras, osv. Det här är alltså viktiga frågor för dem. Därför tycker skolöverstyrelsen att man borde satsa litet mera på detta och har begärt ett anslag på 2 miljoner. Det tycker faktiskt vi också. Om man ser på anslaget till löntagarorganisationerna kan vi konstatera att vi använt en del av pengarna till den regionala handikapporganisationen och att det faktiskt finns 2 miljoner kvar att satsa på de här överlevnadsfrågorna. Då säger utskottet att det är angeläget att denna undervisning främjas. Men man får inte några pengar till det. Man kan fråga sig: Hur menar Helge Hagberg att undervisningen skall främjas? Med vilka åtgärder och på vilket sätt? Sammanfattningsvis: Det krävs, Helge Hagberg, faktiskt litet fler och bättre argument för att man ger motsvarande pengar till de redan rika löntagarorganisationerna men tar pengar från den regionala organisationen för handikappverksamhet och från undervisningen i överlevnadsfrågor. Det kräver en förklaring, Helge Hagberg. Herr talman! I övrigt yrkar jag bifall till reservationerna 2, 4, 7, 13, 15 och 18.

Herr talman! I enlighet med moderaternas politik vill Göran Allmér ha ett minskat inflytande för politiker. Var märks det alldeles för stora inflytande som Göran Allmér som politiker haft i de frågor jag nu kommer att beröra? Jag ställer frågan redan nu, så Göran Allmér får litet betänketid. Herr talman! Riksdagen har beslutat att alla skolpliktiga barn skall beredas plats i den obligatoriska skolan. Här skall ingen skillnad göras, utan skolan skall uppfylla skolplikten svarande mot en faktisk rättighet för barnen att ta del av undervisningen. Det var mot bakgrund av dessa principer som också beslut fattades om skolgång för elever med handikapp. För vpk:s del handlar det om att försöka förverkliga de beslut som tas. Det är olyckligt om beslut stannar vid vackra ord och allmänt formulerade fraser. År efter år har vi därför återkommit till riksdagen med förslag om åtgärder för att åtminstone ta steg på vägen för att uppfylla handikappade elevers faktiska rätt till utbildning via det allmännas försorg. Det har varit en vämjelig syn att se hur utskottsmajoriteten har vrängt och vridit sig för att slippa ta ansvar i fråga om elever med handikapp. Detta har särskilt gällt våra förslag om konsulenter för elever med medicinska handikapp. För varje år som gått då riksdagen avslagit våra förslag har vi desarmerat de motargument som framkrystats, bit för bit. Nu återstår för majoriteten tydligen bara att hänvisa till skolhälsovården och den egna skolans elevvårdande personal. Jag frågar mig: Vet inte utskottsmajoriteten vad den talar om? Vet den inte om att man via enkätundersökningar i västra Sverige fått fram att skolhälsovården inte klarar av dessa uppgifter i dagens situation, som utskottsmajoriteten påstår att den gör. Är det överraskande? Personligen anser jag det inte vara någon överraskande uppgift, efter alla de nedskärningar som drabbat skolan under 80-talet. Jag vill bara för tydlighetens skull nämna vilka de största grupperna av de handikappade barnen med medicinska handikapp är: Det är de med magoch tarmsjukdomar. Det är de med stomier. Det är de med njursjukdomar, epilepsi, allergier, blödarsjuka och hjärtsjukdomar. Som märks är det fråga om en heterogen grupp, och för dessa barn är det oerhört viktigt att deras skolkamrater, lärare och övrig personal kan få information, för förståelse om handikappets villkor, och få veta vilka behov som finns av att skapa en miljö i skolan där handikappet reduceras. För att komma en bit på denna väg har vi från vpk:s sida föreslagit att fem tjänster som handikappkonsulenter skulle inrättas, för en kostnad av blyga 2 milj.kr. Men utskottsmajoriteten säger kallsinnigt nej, hård som sten. Det är i sammanhanget allvarligt att utskottet dels väljer att inte reducera barnens handikapp via konsulenter, dels väljer att skära ner anslagen till länsskolnämnderna. Detta är enligt vår mening att binda ris åt sin egen rygg. De 3 milj.kr. som man skär ner på anslaget till länsskolnämnderna hade kunnat vara ett blygsamt bidrag till uppföljningsåtgärder beträffande riksdagsbeslut om t.ex. handikappade barn i skolan. Men inte ens detta förmår utskottsmajoriteten. Nu kommer vi väl snart att få höra haranger och kvädesvisor om det statsfinansiella läget. Jämför det med arbetsklimatet för handikappade elever och 5 milj.kr. till deras gagn. Då får saker och ting sina rätta proportioner, och med detta kanske vi kan få slippa den nyss nämnda krystövningen här i kammaren. Herr talman! Det betänkande vi nu behandlar innehåller inte bara brister — det skall sägas i ärlighetens namn. Betänkandet och det som senare kommer att bli riksdagens beslut innebär att det nu inte blir någon ytterligare avgiftsbeläggning av läromedel för handikappade, som regeringen föreslog i budgetpropositionen. Utskottet stoppar förslaget genom att peka på vissa rättviseaspekter i sammanhanget och begär en närmare belysning av problematiken. Från vpk:s sida har vi valt att nu nöja oss med att tillfälligtvis stoppa avgiftsbeläggningen av läromedel till handikappade. Men vi vill redan nu deklarera att vår målsättning är att göra handikappenheternas produkter kostnadsfria. Vi menar att det gagnar saken att erbjuda så många barn som möjligt — även dem med handikapp — en skolgång i den vanliga skolan. Vi kommer alltså inte att biträda någon avgiftsbeläggning i framtiden. I sammanhanget har det som något slags jämlikhetsargument för en avgiftsbeläggning förts fram att kommunerna redan nu har kostnader för vissa handikappade elevers läromedel — och nu skulle alla få betala. Javisst, men en orättvisa blir väl inte mindre därför att fler drabbas av samma orättvisa? Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk:s reservationer i betänkandet vi nu behandlar.

Herr talman! Samtliga borgerliga partier yrkar i en reservation avslag på förslaget om anslag med 3,3 milj.kr. till löntagarorganisationernas rekrytering och utbildning av handledare. Skolinformatörer från de fackliga organisationerna skall kunna sitt jobb, och det är naturligtvis bättre att LO, TCO och SACO själva står för en riktig inriktning av den fackliga informationen. Det har sitt värde i sammanhanget att verklighetsanknyta skolan till den arbetsmarknad där de fackliga organisationerna har sin vistelse. Detta stormar nu de tre företrädarna för de borgerliga partierna mot och pekar på att dessa rika organisationer minsann t.o.m. opererar på börsen. Till det vill jag säga att de löntagarorganisationer vi har här i Sverige har vitt skilda uppgifter och ansvar, inte minst för sina medlemmar. Men de tar också ett totalt ansvar, ett ansvar i samhället i stort. Det är naturligtvis riktigt att staten något uppmuntrar den stora insats som de gör i vår skola bland de elever som vistas där och som så småningom kommer att vistas i arbetslivet. Folkpartiet vill ha ett förhöjt anslag till Riksförbundet Hem o. skola på 200 000 kr. Där anför majoriteten att riksförbundet tillsammans med bl.a. departementet skall ta fram förslag till åtgärder mot vissa problem som t.ex. mobbningen. Vi får kanske invänta förslag från den arbetsgruppen innan vi höjer anslaget. Anslaget har höjts i sedvanlig ordning i förhållande till prisökningarna. Folkpartiet vill inte heller ge skolöverstyrelsen extra medel för dess informationsverksamhet, vilket majoriteten förordar. Skolöverstyrelsen har behov av mera medel för att informera mera om Lgr 80 och speciella punkter som t.ex. jämställdhet, vilket bl.a. folkpartiet skulle vara intresserat av att satsa på. Även i år återkommer, som vi hörde nyss, vpk med förslag om konsulenter vid planeringsregionerna med inriktning på medicinsk rådgivning. 2 milj.kr. skulle detta kosta. Den debatten har vi fört tidigare här i kammaren. I år kan vi meddela att skolöverstyrelsen har tillförts ett anslag på 150 000 kr. för att utvärdera verksamheten med stödet till handikappade vid planeringsregionerna. Det kanske är riktigt att vi inväntar resultatet av den inventering som skolöverstyrelsen skall göra. Då får vi också svar på om det finns behov av de konsulenter som vpk kräver. Samma argument skulle vi kunna ange då centern vill höja stödet till den regionala organisationen med 1,3 milj.kr. Vpk har här föreslagit oförändrat anslag, alltså 3 milj.kr. mer än vad majoriteten föreslår. Nu har sparandet på den här punkten gått efter gängse ordning. Det bedöms att länsskolnämnderna skall kunna klara detta. Däremot kan inte länsskolnämnderna klara besparingar på ytterligare 3 milj.kr. som moderaterna vill. Det skulle omöjliggöra viktiga arbetsuppgifter för länsskolnämnderna. Folkpartiet vill heller inte att länsskolnämndernas förtroendevalda ledamöter skall ha oförändrade arvoden. Antalet ledamöter har utökats med två, och vi anser därför att det är orealistiskt med ett oförändrat anslag och avstyrker folkpartiets krav på den punkten. Skolöverstyrelsen vill ha 2 milj.kr. för undervisning is.k. överlevnadsfrågor. I propositionen anförs att frågan är angelägen — det åberopade också Larz Johansson att vi hade som argument — men att nya anslag saknas. Däremot kan skolöverstyrelsen i andra program fånga in också de här frågorna för att få ut dem i undervisningen. Centerns reservation på den här punkten kan vi alltså inte biträda för närvarande. Moderaterna har aldrig slutit upp kring länsskolnämndernas stöd till den regionala skolutvecklingen. Där kan man spara 14,4 milj.kr., föreslår moderaterna. Dessa anslag är dock avgörande för att länsskolnämnderna aktivt skall kunna styra in det lokala utvecklingsarbetet på för län och land angelägna områden. Moderaterna och folkpartiet vill inte ha kvar statens institut för läromedel, SIL. SIL och rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade föreslås föras samman till en gemensam organisation. Anslag ges till den samlade verksamheten på olika sätt beroende på till vilken avnämare man riktar sig. Utskottsmajoriteten biträder förslaget till organisation och avstyrker reservationerna från moderaterna och folkpartiet. Jag tänkte utöver det sagda ta upp den aktuella debatten om skolk, våld och mobbning. I Socialnytt från socialstyrelsen läser vi t.ex. om projekt för kamratstöd i en skola utanför Stockholm. Där låter det i inledningen så här: ”Jag tycker det är en väldig skillnad, för jag skolkar mindre nu, säger Magnus Norrman som går i nian i Österholmsskolan i Skärholmen utanför Stockholm. Magnus klass har kamratstöd sedan åttan. Magnus tycker det är tråkigt i skolan, men när han försöker skolka så skäller elevassistenten ut honom, säger han. ”Hon är ju så djävla sträng!” Men han ser inte ledsen ut för det. Utan ler och verkar glad över att Christina Karlsson tar tag i honom och bryr sig om vart han tar vägen.” Ja, så kan en vardagsbild se ut i vår svenska skola i dag. De s.k. assistenter som förekommer är ungdomslag som blir resurser i skolan. I en annan artikel i brottsförebyggande rådets tidning Apropå tas frågan upp om skolan kan vara en kraft för att förändra det sociala arvet. Ett sådant projekt kan genomföras t.ex. inom utvecklingsorganisationen. Men de bästa resultaten finns hämtade utomlands. Jag vet inte om det beror på att kategoriseringen av boendet och därmed också skolan är mera förekommande där. I vart fall mättes skolelevernas skolprestationer och också det område från vilket eleverna kom. Här var det viktigt att lärarnas inställning och engagemang framkom, för det hade effekt på det resultat som eleverna presterade. Lärarna i den bättre skolan ansåg att de hade ansvaret för elevernas inlärning. De utgick inte från den sociala bakgrund som eleverna hade. Lärarna ansåg att elevernas bakgrund visserligen kunde vara ett problem men att den inte bestämde taket för vad eleverna kunde lära sig. Det som bestämde taket var i stället de villkor man skapade för eleverna i skolan. Bestämde man sig för att förväntade prestationer uttrycktes tydligt och man höll detta, då kunde — oavsett social bakgrund — resultat uppnås i undervisningen. Man fick med andra ord svar på frågan: Kan skolan ändra i det sociala arvet? Det kan vara viktigt att vi skolpolitiker uppmärksammar såväl projekt som handlar om hur man angriper problem i skolsituationen som projekt som handlar om hur man genomför undervisning och hur man värderar resultatet i skolan. Det finns många projekt och vitt skilda studier som vi borde känna glädje över.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

Herr talman! Såvitt jag kunde höra var det inget av de borgerliga partierna som på något sätt underkände löntagarorganisationernas insatser med skolinformatörer. De behövs, och det är angeläget att organisationerna själva får informera om sin verksamhet och att eleverna får ta del av den. För den skull finns det dock ingen som helst anledning för staten att gå in med bidrag på 3,3 milj.kr. till organisationer som utan att blinka kan tänka sig att satsa 1 miljard kronor på börsen. Att socialdemokraterna, som sparar ett antal miljoner på t.ex. grundskoleeleverna, kan göra denna prioritering är för mig fullständigt obegripligt. Därmed kommer jag över till nästa anslag som vi har tagit upp, nämligen till Hem o. skolas verksamhet. Allt som allt får Hem o. skola drygt 900 000 kr. för att informera, utbilda och engagera alla föräldrar i hela Sverige som har barn i grundskolan. 900 000 får man, och det skall vägas mot 3,3 miljoner till de rika löntagarorganisationerna! Hem o. skola, som arbetar fullständigt ideellt, med en medlemsavgift som, om jag inte missminner mig, är 3 eller högst 5 kr. för att alla föräldrar skall kunna vara med, kan ni inte ge ens 200 000 kr. mer. Det är naturligtvis bra att ni sitter tillsammans med organisationen i en arbetsgrupp i regeringskansliet, men det hjälper ju den inte för nästa budgetår. Länsskolnämndernas förtroendevaldas arvoden nämner Helge Hagberg vidare. Men det är inte vilka förtroendevalda som helst, utan det är de ytterligare två representanter för löntagarna som regeringen satte in i fjol. Återigen en prioritering av löntagarna och deras arvoden framför grundskoleelevernas fundamentala utbildningsbehov! Jag skulle kunna ge en annan verklighetsbild än den ljusa bild Helge Hagberg på slutet målade upp av de elever som känner sig omhändertagna av personal i skolan. Det finns också ständigt skiftande vikarier, bristande resurser att ta hand om de störda eleverna och bristande möjligheter att dela klasser och ge extra träning i grundläggande färdigheter och kunskaper som att läsa och skriva. Tycker verkligen Helge Hagberg att det är mer angeläget att ge 3,3 milj.kr. till löntagarorganisationerna och spara massor av miljoner på grundskoleeleverna?

Herr talman! Nej, Helge Hagberg, vi stormar inte mot löntagarorganisationernas information i skolan. Den är, som redan sagts, värdefull. Vi har inte haft någonting att invända mot den. Vad vi vänder oss emot är att socialdemokraterna tydligen tycker att staten måste ge pengar till verksamheten, samtidigt som man sparar på väsentliga inslag i grundskolans undervisning. Jag fick aldrig svar på min fråga om Helge Hagberg anser att detta är en riktig och rimlig prioritering. Sedan tog Helge Hagberg upp frågan om ytterligare rationalisering inom länsskolnämndernas ansvarsområde. Han trodde inte att det skulle vara möjligt att genomföra en sådan rationalisering med mindre än att någonting skulle komma i kläm. Vi från moderat sida har inte den uppfattningen, och vi är dessutom övertygade om att denna rationalisering inte skulle komma att drabba den regionala organisationen för stöd åt handikappade. Helge Hagberg menade att det regionala stödet till lokal skolutveckling var mycket väsentligt för att de olika lokala skolkommunerna skulle kunna bedriva ett utvecklingsarbete som var till glädje och nytta för regionen. Men det är just vad det inte är, Helge Hagberg. I SÖ:s anslagsframställningar har man vid flera tillfällen påvisat att detta stöd används på fel sätt i kommunerna. Det används till små och ganska obetydliga objekt och projekt som inte har någon egentlig betydelse för regionen.

Herr talman! Helge Hagberg argumenterade för bidraget till löntagarorganisationerna från den utgångspunkten att det var viktigt för dem att ha dessa pengar för sin rekrytering och för utbildning av skolinformatörer. Men löntagarorganisationerna är ju inte ensamma om att informera i skolan — det gör också arbetsgivarföreträdarna; SAF svarar för motsvarande information. Men det har tydligen inte föresvävat Helge Hagberg och socialdemokraterna att de skulle ha något bidrag till detta ändamål. Och det tycker inte jag heller att de skall ha, för de har pengar nog för att klara den här verksamheten ändå. Av samma skäl behöver heller inte löntagarorganisationerna detta bidrag. Men vad Helge Hagberg undvek var att deklarera huruvida han tycker att det är viktigare att löntagarorganisationerna får det här bidraget än att man har pengar till den regionala stödorganisationen för handikappade elever. Jag för min del säger klart och tydligt att det är viktigare med stödet till de handikappade. Om Helge Hagberg tycker motsatsen, får han faktiskt säga det och inte bara gå förbi frågan. Sedan påstår Helge Hagberg att centerpartiet vill höja stödet till handikapporganisationerna. Nej, vi vill bara låta dem behålla de pengar de hade förra året. Det är ni som tar ifrån dem 1,3 milj.kr. — det är skillnaden. Jag förstod inte riktigt argumentationen kring överlevnadsfrågorna. Om jag uppfattade Helge Hagberg rätt, sade han att SÖ kanske på andra program kan fånga upp den här verksamheten. Jag vet inte vad det betyder, men det är i varje fall inte något argument som ger underlag för att påstå att man inte skulle behöva några resurser. Det sista resonemanget som Helge Hagberg förde förstod jag inte heller riktigt, måste jag erkänna. Möjligen betydde det ungefär följande: Om vi gör riktade insatser, om vi ger extra stöd där det bäst behövs, till de elever som är sämst ställda, som är socialt utsatta, som har ett svagt föräldrastöd hemifrån, då kan vi få bra resultat i skolan. Ja, just det, Helge Hagberg. Och det är precis vad vårens besparingsdebatt har handlat om. Det är ju det stödet som regeringen tänkte ta ifrån dem, men som ni nu är på väg att delvis lämna tillbaka. Fortfarande spar man emellertid 69 milj.kr. på de särskilda åtgärderna i skolan, just de pengar som är avsedda för den här verksamheten samt när det gäller förstärkningsresursen 18 milj.kr. som också skall användas för samma ändamål. Så det var en litet konstig argumentation, Helge Hagberg.

Herr talman! Helt parentetiskt vill jag säga att jag tycker SAF borde betala skolinformationen åt de fackliga organisationerna. När det gäller behovet av konsulenter för handikappade elever ignorerar Helge Hagberg den argumentation som han själv stod bakom i utskottet. SÖ får 150 000 kr. för en inventering av behovet, säger Helge Hagberg. Jagtrori Prot. 1986/87:94 och för sig att det kan finnas fler behov som behöver utredas, men jag 25 mars 1987 misstror inte olika handikapporganisationer när de gång på gång stöter på mig och Helge Hagberg om behovet av konsulenter för elever med handikapp i skolan. Nu skall jag ta upp det sista krystade argumentet som Helge Hagberg kommer med, och det skall jag göra genom att ställa en rak fråga: Har skolhälsovården i t.ex. Örebro de resurser som behövs för att ge det stöd och den information och hjälp som handikappkonsulenter skulle kunna lämna?

Herr talman! Får jag börja med Björn Samuelson. Han tror att man med fem konsulenter i fem planeringsregioner kan klara alla de problem som kan uppkomma i skolan. I det här fallet rör det sig om medicinska handikapp. Jag var tveksam redan i fjol när frågan var uppe, och jag är det också i år. Låt oss avvakta resultatet av den utvärdering som SÖ håller på med. Då får kanske både Björn Samuelson och vi andra besked om vad som blir den bästa inriktningen för att kunna klara sådana problem som vi i dag inte kan klara reguljärt. Enligt min mening gjorde sig Björn Samuelson i sitt första inlägg skyldig till en väldig överdrift. Han påstod att majoriteten inte satsar på handikappade. Jag skulle vilja säga att vi satsar mest på de elever som bäst behöver stöd. Vi försöker anpassa anslagen och olika stödåtgärder därefter. Detta är inriktningen. Den enda begränsningen ligger i de ekonomiska resurserna. På olika punkter skulle det naturligtvis behöva satsas mera. Nu menar särskilt de borgerliga att det finns en motsättning mellan satsningen på löntagarnas engagemang i skolan och satsningen på t.ex. handikappade. Detta är ju ett felaktigt resonemang. Löntagarna har under lång tid fått anslag för att bedriva sin viktiga skolinformation och för att verklighetsanknyta skolan och dess elever till det samhälle som finns utanför skolan. Det är viktigt att vi uppmärksammar och uppmuntrar detta arbete, och det är också viktigt att löntagarna ansvarar för denna uppgift. Representanterna för de borgerliga partierna säger: Visst är det viktigt att löntagarna gör detta, men de skall göra det gratis. Det är typiskt att när man från borgerligt håll skall göra prutningar så skall de vara riktade mot löntagarna och deras organisationer. Det gäller både löntagarorganisationernas skolinformationsutbildning och deras medverkan i länsskolnämnderna — där skall det inte behövas några arvoden vid sammankomster. Detta gäller även beträffande andra betänkanden, som kommer senare under våren. Det är speciellt moderata samlingspartiet och folkpartiet som är ute för att pruta på och minska resurserna när det gäller vuxenutbildningen och folkbildningen, som i hög grad är riktad till de organisationerna. Det var kanske mera jag skulle svara på, men jag får återkomma i nästa inlägg.

Herr talman! Helge Hagberg sade att jag i fjol var tveksam till handikappkonsulenter. Det är inte riktigt sant. Ni pekade då på en del problem utöver dem som redovisas i det här betänkandet. Sekretesslagen sades då vara ett hinder, men nu vill ni inte beteckna den som ett hinder för att inrätta konsulenter för elever med handikapp. Jag har inte sagt att fem konsulenter skulle vara ett mirakel för de handikappade, men medge att det är ett steg på vägen och att olika handikapporganisationer inte kan ha fullständigt fel i detta. Jag har inte fått något svar på frågan om skolhälsovården i Örebro har resurser för att tillgodose de behov som handikappkonsulenterna tillgodoser för skolelever med handikapp. Helge Hagberg pekar på att det finns ett problem att lösa och att den resurs som behövs är skolhälsovården. Man kan emellertid inte förringa problemet så som Helge Hagberg försöker göra i den senaste repliken. Helge Hagberg måste ju inse att det här finns ett problem, men han väljer att peka enbart på skolhälsovård som en möjlig resurs. Min fråga är återigen: Har skolhälsovården i Örebro de resurser som krävs för att klara dessa uppgifter?

Herr talman! Jag ber att till protokollet få upprepa den inledning som Helge Hagberg hade i sin replik nyss. Han sade att våra anslag bygger på att man skall ge mest till de elever som bäst behöver det. Det var mycket bra sagt, Helge Hagberg, och jag skall mer än gärna understryka det. Vi får även anledning att återkomma till den frågan flera gånger under detta riksmöte. Helge Hagberg sade vidare att vi konstruerar en felaktig motsättning mellan bidrag till löntagarorganisationerna och exempelvis stödet till de handikappade eleverna. Varför är den felaktig? Man har här att välja mellan att ge pengar till den ena eller andra verksamheten. Det är uppenbarligen så att Helge Hagberg och socialdemokraterna tycker att det är viktigast att ge till löntagarorganisationerna — som en uppmuntran. Är det så att man misstänker att löntagarorganisationerna skulle utebli från skolan om de inte fick detta bidrag? De har ju faktiskt medverkat i sådant här informationsarbete under många år innan det över huvud taget infördes något bidrag. Sedan säger Helge Hagberg att de borgerliga partierna tycker att det visst är bra med den här verksamheten, men att den inte får kosta något. Men det ligger ju i organisationernas eget intresse att få komma till skolan och informera om sina verksamheter. I ett annat sammanhang sägs att det är viktigt och angeläget med undervisning i överlevnadsfrågor, fredsfrågor, miljöfrågor och internationell förståelse, men den får inte kosta något. Det är, Helge Hagberg, att skapa motsättningar mellan å ena sidan löntagarnas information och å andra sidan ett viktigt undervisningsområde i grundskolan.

Herr talman! Helge Hagberg inleder med att säga att löntagarorganisationerna har fått bidrag sedan länge. Men Helge Hagberg, det är väl inget skäl för att dessa bidrag skall fortsätta i all evighet. Organisationer som anser sig kunna ha 1 miljard kronor att satsa på börsaffärer måtte väl kunna klara av att betala sina skolinformatörer i den allmänna grundskolan, vilket dessutom Prot. 1986/87:94 är i deras eget intresse, som Larz Johansson sade. Verksamheten är alldeles 25 mars 1987 utmärkt. Det är nödvändigt och viktigt att eleverna får den anknytningen till arbetslivet, men det behöver inte ske med skattemedel. Helge Hagberg säger vidare att vi ger oss på arvodena till löntagarrepresentanterna i länsskolnämnderna. Nej, vi ger oss inte på deras arvoden som sådana, utan vi anser det principiellt fel att dessa representanter skall vara där över huvud taget med tanke på att länsskolnämndernas verksamhet i viss del utgörs av myndighetsutövning. I en sådan organisation skall det inte sitta representanter som företräder partsintressen. Jag skulle dessutom ytterligare vilja understryka det som också Larz Johansson tog upp, nämligen att Helge Hagberg säger att man i socialdemokratin vill ge mest till de elever som bäst behöver det. Hur kan ni då anse att ni kan spara 87 milj.kr. på de svagaste eleverna i grundskolan men ändå vilja ge 3,3 milj.kr. i statsbidrag till de rika löntagarorganisationerna?

Herr talman! Jag behöver egentligen inte säga så mycket. Det som behöver sägas har redan sagts av Larz Johansson och Ylva Annerstedt då det gäller frågan om anslaget till löntagarorganisationerna. Jag kan bara konstatera att Helge Hagberg vägrar att svara på den fråga jag ställde till honom, men av hans inlägg framgår det ändå klart att han och hans parti vid besparingar hellre prutar på anslagen till undervisningen än på anslagen till löntagarorganisationerna.

Herr talman! Det är faktiskt så, Larz Johansson, att ämnen som handlar om internationell solidaritet, ekologi och naturresursfrågor ingår som naturliga delar i både NO och SO-ämnena i skolan. Det kan tjäna som exempel på att man visst kan ta upp överlevnadsfrågor och fredsfrågor, som var de exempel Larz Johansson nämnde. Det är visserligen så, Ylva Annerstedt, att löntagarorganisationerna föreslår kandidater vid val av ledamöter i länsskolnämnderna, men de företräder inga partsintressen. De är dock mycket intresserade och aktiva och har möjlighet att tillföra utbildningsverksamheten viktiga rön och kunskaper. Från den synpunkten tycker vi från socialdemokratiskt håll att de spelar en stor roll och har en stor uppgift att fylla i dessa nämnder. När det gäller skolhälsovården i Örebro kan jag naturligtvis inte i detalj svara på om man där klarar alla de problem och uppgifter som man kan ställas inför. Säkert gör det inte det, utan det finns begränsningar. Men jag är inte säker på att fem konsulenter i fem planeringsregioner löser de problemen heller. Men förmodligen är skolhälsovården en viktig resurs i vårt skolväsende, och den skall vi slå vakt om. Låt mig för tredje gången understryka att vi får en utvärdering av detta. Låt oss hoppas att vi får nödiga svar, så att vi i 145 fortsättningen inte behöver ”stångas” om det här. Jag påstod att vi har ett skolväsende som ger mest till dem som mest behöver. Det är en socialdemokratisk uppfattning att det så skall vara. Det har länge varit så i vårt skolväsende, och det accepterades tydligen också av de borgerliga regeringarna under sex år. Det var de som inledde sparandet i det här samhället, och de var tvungna att göra så som de hade ställt till det i ekonomin i landet — det har vi tyvärr att dras med än. Än en gång yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Mycket vackert sägs i våra läroplaner för grundskola och gymnasium om jämställdheten. I läroplanen för gymnasieskolan ingår bl.a. att skolan bör verka för jämställdhet mellan kvinnor och män inom samhällslivet och att skolan bör orientera om könsrollsfrågan och stimulera eleverna att debattera och ifrågasätta rådande förhållanden. Detta arbete skall bl.a. ”leda till insikt om att könen måste vara jämställda”. Vi kan lätt få den uppfattningen att det bedrivs ett mycket aktivt arbete för att ändra förlegade attityder och värderingar vad gäller kvinnor och män. Visst finns det exempel på att så är fallet, men generellt sett stämmer nog de vackra orden dåligt överens med skolans undervisning. Frågor som rör kvinnors och mäns villkor och värderingar är inte något som bara helt naturligt kommer med i skolarbetet. Det måste finnas med i lärarutbildningen, och där måste särskilt metodiken att föra in jämställdhetsfrågorna i alla ämnen särskilt studeras. För att få till stånd en förändring, som de flesta muntligen bekänner sig till, krävs medvetna, insiktsfulla och långsiktiga insatser. Med andra ord — ingenting förändras av sig självt på detta område. Läromedlen har självfallet en mycket stor betydelse härvidlag. I motion Ub348 har Rosa Östh och jag tagit upp frågan om presentationen och framställningen av kvinnor i litteraturhistorier. Vi har anfört ett exempel på en nyutkommen litteraturhistoria för gymnasiet, en bok där författarna hävdar att de är medvetna om den rådande snedfördelningen mellan kvinnor och män. Trots detta visar en undersökning av Boel Söderbergh — en uppsats på 60-poängsnivån — att de manliga författarna ges 96 96 av antalet boksidor, medan kvinnorna får nöja sig med 4 9. Eleverna har fråntagits många förnämliga kvinnliga författares liv och verk. Flickorna får nöja sig med mestadels bara manliga förebilder. Kvinnors värderingar som bygger på deras kunskaper och erfarenheter får ingen genomslagskraft. Vi inbillar oss gärna att en successiv förbättring inträffat genom åren. Tyvärr är så inte fallet. I den nyssnämnda uppsatsen med rubriken ”Ej kunde jag dela din ära och glans” redovisar Boel Söderbergh resultatet av de undersökningar hon gjort på elva litteraturhistorier för skolbruk avseende kvinnliga författare och hur de behandlats. Där framgår: ”Man väntar sig att finna att läroboksförfattarna i dag ägnar skäligt utrymme åt kvinnorna då jämställdheten finns inskriven som ett av målen i Prot. 1986/87:94 både gymnasiets och grundskolans läroplaner.

Förebilderna för unga kvinnor blir klart färre, och kvinnors värderingar åsidosätts. I vår motion anser vi att en effektiv och djupgående läromedelsgranskning från jämställdhetsoch könsrollssynpunkt bör ske. Utskottet, som avstyrker motionen, hänvisar till en förestående utredning som skall kartlägga situationen på läromedelsområdet och utgår från att frågor av den art som aktualiseras i motionen tas upp i detta sammanhang. Utredningskvarnen skall alltså mala under en oviss framtid. Dock är statens läromedelsnämnd oförhindrad att redan nu utföra s.k. temagranskning av läromedel även i andra ämnen än de samhällsorienterade, om man så vill. Vår motion är en del av den opinionsbildning som tydligen krävs för att så skall bli fallet. Jag anser att det är en skyldighet att hålla i blåslampan för att om möjligt väcka dem som stillatigande ser hur kvinnor och kvinnors värderingar försvinner ut ur historien, dvs. det lilla som kan finnas. Herr talman! Jag kommer med stort intresse att följa vad som sker på detta område.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 11 behandlas anslag till forskning och centralt utvecklingsarbete inom skolväsendet m.m. Moderata samlingspartiet anser att statens stöd till forskning i största möjliga utsträckning bör vara fritt från statlig styrning. Det är en styrka för hela samhället att universiteten kan fullgöra sin kritiska funktion. Vi har mot 147 denna bakgrund i tidigare sammanhang föreslagit att de medel som fördelas via s.k. sektorsorgan, dvs. departement och myndigheter, förs direkt till fakultetsanslagen. Till anslaget B 7, Forskning och centralt utvecklingsarbete inom skolväsendet, anvisar regeringen omkring 30 milj.kr. Av dessa medel används ungefär hälften till forskning om förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Vi anser att sådan forskning skulle gynnas av att resurserna för den på inomvetenskapliga grunder bedrivna samhällsvetenskapliga forskningen ökas. Vi föreslår därför att 5 milj.kr. överförs från anslaget B 7 till anslaget D 19, Samhällsvetenskapliga fakulteterna. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till reservation 1. I betänkandet behandlas också frågor som rör lärarfortbildning. I folkpartiets motion 1986/87:Ub827 anförs mycket välmotiverade synpunkter på fortbildningens organisation. Jag utgår från att Ylva Annerstedt i sitt anförande närmare kommer att utveckla dessa och nöjer mig därför med att här yrka bifall också till reservation 2. Slutligen, herr talman, några ord om utbildningen av handledare för den nya grundskollärarutbildningens praktikdelar. Vi har tidigare hävdat att den nya grundskollärarutbildningen fått en olycklig utformning. Jag skall inte här ta upp en ny debatt om hur utbildningen borde varit utformad utan vill bara peka på att systemet med s.k. senarelärare kommer att urholka lärarnas ämnesteoretiska kompetens. I avvaktan på ett nytt beslut bör därför den i budgetpropositionen föreslagna utbildningen av handledare för grundskollärarutbildningens praktikdelar inte genomföras. Därmed kan anslaget B 8 minskas med 2 milj.kr. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall också till reservation 3 i utbildningsutskottets betänkande nr 11.

Herr talman! Folkpartiet har i sin partimotion om skolan pekat på de olägenheter som den nuvarande fortbildningen med korta kurser om ett par poäng, uppdelade på flera olika pass, medför för skolan. Kontinuiteten försvinner och eleverna blir oroliga av att en mängd vikarier kommer och går i klasserna. Många gånger har följden t.o.m. blivit att ansvarskännande lärare avstått från fortbildning för att inte äventyra arbetsron i sina klasser. Under de närmaste åren kommer en stor grupp lärare att vara aktuell för fortbildning. Vi anser att både den nuvarande och den kommande fortbildningen måste organiseras och förläggas så att den inte kommer på schemalagd tid. När det sedan gäller beloppet till handledarutbildning är också folkpartiets inställning till den föreslagna lärarutbildningen välkänd. Vi ansluter oss där till moderaternas yrkande om avslag på de 2 miljonerna. Vi anser också att skolöverstyrelsen med hänsyn till det statsfinansiella läget får utveckla prov för komvux utan tillskott av särskilda medel, lika väl som att utgifterna för det nationella utvärderingsprogrammet nästa budgetår får begränsas till 2 milj.kr. Med hänvisning till de anförda synpunkterna yrkar jag bifall till reservationerna 2, 3 och 4.

Herr talman! Låt mig inledningsvis be att få yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkande 1986/87:11, vilket innebär avslag på samtliga reservationer. Forskningen skulle gynnas om vi tog bort 5 milj.kr. från SÖ, säger Göran Allmér. Med anledning av det reserverar sig moderaterna och säger att de här pengarna skall inte SÖ styra, utan de skall hanteras lokalt ute på högskolorna osv. Då skulle jag vilja fråga: På vilket sätt skulle forskningen gynnas? Det tycker jag skulle vara intressant för oss att få belyst. I reservation 2 har moderata samlingspartiet och folkpartiet pekat på en del problem — Ylva Annerstedt redogjorde också för dem — nämligen de olägenheter som fortbildning kan innebära för elever och lärare. Men de här problemen har ju uppmärksammats på olika sätt, och inom regeringskansliet bereder man nu frågan och försöker finna vägar för hur fortbildningen skall utformas i framtiden. Som utskottsmajoriteten också uttrycker det i betänkandet är det väl lämpligt att vänta och se vad man kan komma fram till för lösningar. I stället föreslår reservanterna att fortbildningen skall förläggas till andra tider. Det kommer naturligtvis att medföra andra problem. Skall fortbildningen ske under helger eller skall den ske under ferietid? Då kommer givetvis krav att resas på ersättningar till personalen, vilket i sin tur föranleder ökade kostnader. Den frågan tycker jag att reservanterna bakom reservation 2 bör belysa för oss. Sedan är det det här konstiga med lärarutbildningen. Jag skall instämma i vad Göran Allmér sade — vi skall inte ta någon debatt om den. Men faktum kvarstår ju, och jag tycker att moderata samlingspartiet och folkpartiet någonstans måste upptäcka att vi här i Sveriges riksdag har fattat ett beslut om en ny grundskollärarutbildning som träder i kraft hösten 1988. Jag vet inte vad ni förväntar er av ett regeringsskifte 1988. Skulle ni meddela elever som eventuellt har kommit in på grundsskollärarutbildningen att den inte kommer att se ut som den de har sökt till, för nu har ni tagit över och då skall den se ut på ett annat sätt? Det får ni väl först diskutera med centerpartiet i en regeringsöverläggning. Men bör inte de elever som skall tas in på den här utbildningen, lärarkandidaterna, få möjlighet till en god utbildning? De skall ju så småningom komma ut och ta ansvaret för den utbildning som barnen skall ha i grundskolan. Nu säger ni att de inte kommer att få en tillräckligt bra utbildning. Men det är inte det vi skall diskutera här, utan vi diskuterar det faktum att utskottsmajoriteten föreslår att de här kandidaterna skall ha utbildade handledare som kan ta vara på dem när de börjar sin utbildning så att de får en bra praktik och får goda kontakter med skolan och den undervisning som där bedrivs. Jag tycker det är en mycket underlig reservation ni har avgivit i avvaktan på nya beslut. Beslutet har ju redan fattats här i riksdagen. I sina ansökningar om medel för ett provprogram inom komvux och också ett nationellt utvärderingsprogram har SÖ begärt 7,3 miljoner. I budgetpro positionen föreslås en nedskärning av det beloppet till 5,3 miljoner. Nu föreslår reservanterna i reservation 4 en ytterligare neddragning med 1,5 milj.kr. när det gäller utvärderingsprogrammet. I detta fall står folkpartiet för reservationen och vill dessutom skära ned med 2 milj.kr. när det gäller möjligheten att söka samråd mellan komvux-utbildningen och gymnasieutbildningen. Det har diskuterats tidigare vilka ekonomiska insatser som behövs och vad som kan göras utan tillskott av ekonomiska medel. Jag måste säga att om kraven från folkpartiet bifalls, kommer SÖ att förlora 5,8 milj.kr. utifrån de anslagsäskanden folkpartiet har gjort för det nationella utvärderingsprogrammet. Då blir det inte mycket pengar kvar. Man kan då fråga sig om folkpartiet över huvud taget vill att man skall ta itu med detta. Folkpartiet säger dessutom rent ut i reservation 4: Att utveckla prov för komvux bör kunna lösas utan tillskott av särskilda medel. Vi kanske kan få några förslag i dag på hur det skall ske.
Herr talman! Margareta Hemmingsson undrade hur i all sin dar forskningen skulle gynnas om man plockade bort 5 milj.kr. Först och främst, Margareta Hemmingsson, plockas inte några 5 milj.kr. bort från forskningen. Däremot sade jag att den fria och obundna forskningen skulle gynnas om dessa pengar flyttades över till anslaget för de samhällsvetenskapliga fakulteterna. Det är detta som är poängen, Margareta Hemmingsson.
Herr talman! När det gäller synpunkterna på fortbildningen tycker Margareta Hemmingsson att vi skall vänta och se vad arbetsgruppen som arbetar i departementet kommer fram till. Vår inställning är att inriktningen på dess arbete skall leda till att fortbildningen läggs på icke schemabunden tid. Det är klart att nya problem uppstår, men vi är medvetna om detta. Vi har tagit ställning för eleverna. Vi anser att regeringskansliet med hela sin apparat till förfogande bör kunna ge förslag till hur man skall bemästra dessa problem och inte överlämna dem till oss med de avsevärt mindre resurser ett partikansli i riksdagen har till sitt förfogande. Vår inställning är klar. Eleverna skall skyddas från den situation som råder i dag: Lärarna tas ut till fortbildning en vecka här, en vecka där, två veckor en annan gång, allt medan vikarierna passerar revy i klasserna. När det gäller förslaget om hur SÖ skall klara det nationella utvärderingsprogrammet och proven vill jag påminna om att SÖ äskar om och att regeringen vill anslå 14 655 000 kr. till denna verksamhet. Vi tycker man får klara sig med det som man får ytterligare för dessa speciella inslag. T. ex. får man kanske gå något långsammare fram när det gäller utvecklingen av det nationella utvärderingsprogrammet.
Herr talman! Göran Allmér sade att den fria obundna forskningen skulle gynnas genom att man flyttar bort 5 milj.kr. från SÖ. Göran Allmér missförstod mig om han trodde att jag hävdade att vi skulle ta bort pengarna. — Prot. 1986/87:94. Däremot skall forskning avse den utbildning som SÖ har att handlägga. Så — 25 mars 1987 ostyrd och helt fri är ju inte forskningen, då någon annan avgör på vilka Anslag till forskning områden forskningen skall ske. I det här fallet är ju forskningen till för att Zz 5 och centralt utveckman skall få fram bra ramar för hur utbildningen skall se ut i landet. De å r lingsarbete inom skol pengar som Ylva Annerstedt hänvisar till för detta program är ju SÖ:s totala ram på detta område, och den innehåller fler områden än det nationella värderingsprogrammet och komvuxplanen. Om igen vill jag säga något om fortbildningen. Om ni nu är överens om att det finns vissa problem i detta sammanhang, varför då inte vänta tills det kommer överväganden och förslag, Ylva Annerstedt? Ni säger ingenting i er reservation om att ni är villiga att avvakta utan ni säger att ”såväl nuvarande som kommande fortbildning bör förläggas till tid då undervisning inte pågår”. Det bör ju innebära att den nuvarande fortbildningen som lärare kanske befinner sig i i dag i stället bör förläggas till annan tid. Det handlar inte om att den skall förskjutas. Det faktum att vi inte skulle diskutera lärarutbildningen här betyder inte att ni inte gärna får försvara den och tala om hur ni skall reda ut frågan om handledarutbildningen. Detta tar ni upp i reservation 3 tillsammans med moderaterna. Det vore mycket intressant för oss att få veta om de elever som skall starta sin lärarutbildning 1988 har att se fram emot några handledare i grundskolan eller inte.
Herr talman! När det gäller fortbildningen vill jag säga följande. Nej, vi vill inte vänta med att ge till känna vilken inriktning som vi anser att denna arbetsgrupp skall ha. Det är fråga om utomordentligt stora problem, och vi tycker att det är angeläget att klart säga ifrån att det inte får vara på detta sätt i fortsättningen. Man får naturligtvis vänta en termin, men den fortbildning som kommer att starta till hösten bör definitivt inte vara upplagd på det sätt som den är nu. Det är därför vi vill säga ifrån att elevernas rätt till undervisning först och främst skall skyddas i detta fall.
Herr talman! Jag skall be att få läsa upp ett citat. I utbildningsutskottets betänkande står några rader som folkpartiet och moderata samlingspartiet har reserverat sig emot, nämligen: ”Enligt vad utskottet har inhämtat skall de av motionärerna aktualiserade problemen rörande fortbildningen övervägas under den fortsatta beredningen inom regeringskansliet.” Detta har man alltså reserverat sig emot. Man kan inte ställa sig bakom att detta skall beredas utan i stället säger man att ”såväl nuvarande som kommande fortbildning bör förläggas till tid då undervisning inte pågår”. Man vill att det skall ske nu direkt, och det tycker jag är ett konstigt sätt att bereda frågor på.

Herr talman! Skillnaden mellan det som reservanterna, dvs. vi i folkpartiet och moderaterna, säger när det gäller fortbildningen och det som utskottsmajoriteten har skrivit i betänkandet är ju att utskottsmajoriteten inte är villig att klart säga ifrån att fortbildningen skall förläggas till icke undervisningsbunden tid.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 13 behandlas anslag till svensk undervisning i utlandet, m.m. Skolöverstyrelsen har i sin anslagsframställning föreslagit en utökning av antalet kurser i korrespondensundervisning samt i kompletterande svensk undervisning. Moderata samlingspartiet anser att det är viktigt att barn till utlandsarbetande svenskar får en undervisning av hög kvalitet. I avvaktan på resultatet av SÖ:s översyn av statsbidragssystemet föreslår vi i enlighet med SÖ:s förslag ett med 500 000 kr. förhöjt anslag. Jag yrkar bifall till reservation 1. I motion 1986/87:Ub347 av Lars Leijonborg yrkas att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag till hur Bräcke Östergård i Göteborg kan utvecklas till ett nationellt kunskapsoch resurscentrum för undervisning av svårt rörelsehindrade elever i grundskolan. Jag förutsätter att Ylva Annerstedt i sitt anförande kommer att närmare utveckla de omständigheter som ligger till grund för yrkandet. Jag nöjer mig här med att anföra att de uppgifter som kommit utskottet till del under ärendets behandling gjort att moderata samlingspartiet ställer sig bakom yrkandet i motionen. '"ed det anförda, herr talman, yrkar jag bifall också till reservation 3 i utbudningsutskottets betänkande nr 13.

Herr talman! Många svenskar arbetar utomlands, anställda av svenska företag, SIDA eller olika missionsoch hjälporganisationer. De flesta har också sin familj med sig. Barnen skall då ha svensk undervisning. Formerna för statsbidragen har tillkommit efter två större utlandsskoleut redningar i mitten av 1960 resp. 1970-talet. Mycket har dock förändrats, och — Prot. 1986/87:94 de bidrag som från början var tänkta att ge full täckning har urholkats 25 mars 1987 Svenska utlandsskolors förening har genom en enkät bland utlandsskolor Janä S na under 1985 fått en översikt som visar att endast ca 40 96 av skolornas totala — "landet, sp eclalskole ornam.m. budget i dag utgörs av statsbidrag. Nu har ytterligare en översyn gjorts, och en remissbehandling pågår. Vi vet att remissarbete och senare propositionsskrivning tar tid. Vi anser därför att riksdagen redan nu borde göra något för att förbättra utlandsskolornas villkor. SÖ har föreslagit en del förbättringar. Vi vet att utlandsskolornas biblioteksoch läromedelsresurser på många håll är ytterligt knappa. Deras verksamhet har när statsbidragen ständigt urholkas svårt att hålla den kvalitet som är önskvärd. I väntan på en proposition förslår vi att ytterligare 2 milj.kr. skall anslås till utlandsskolornas verksamhet. Herr talman! Folkpartiet har också reserverat sig till förmån för att regeringen skall komma med ett förslag till hur Bräcke Östergård i Göteborg skall kunna utvecklas till ett statligt resurscenter för rörelsehindrade barn. Resurscentra finns för närvarande för bl.a. synoch hörselskadade elever och fyller en mycket viktig funktion, därför att man dit kan koncentrera specialistkompetens och andra resurser som krävs för en effektiv undervisning och vård. Sammanfattningsvis, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 3.

Herr talman! Vi ser det som mycket positivt att vår motion från förra året om hur man kan ge Bräcke Östergård möjligheter att utvecklas till resurscentrum för elever med rörelsehinder i år har följts upp av en folkpartimotion. Handikapp är inte ett statiskt tillstånd. Både förmåga och krav kan skifta från tid till annan. Framför allt är det den omgivande miljön som avgör graden avs.k. handikapp. Det handlar om samhällets insatser och vilja att ta bort alla de hinder som står i vägen för den enskildes möjligheter och rätt till människovärde. Det fanns en tid då människor med funktionshinder helt enkelt anpassade sig till det liv som bjöds dem. Så är det inte längre. I dag ställer han eller hon som vuxen krav på sin rättmätiga plats i samhället. Det kan gälla arbete, rätten till en egen bra bostad eller möjlighet att delta i kulturoch föreningsliv. Herr talman! Tyvärr återstår det mycket att göra innan kraven uppfyllts. En av de viktigaste grupperna i samhället är de barn och ungdomar som drabbats av olika slag av handikapp. Bräcke Östergård har gett möjligheter att just undanröja hinder. De rörelsehindrade elever från Västsverige som bor och får undervisning där får chansen till självtillit, och de löper mindre risk att misslyckas i skolan. Det behövs skolor där större resurser kan samlas —t.ex. vid Tomtebodaskolan för synskadade och vid Ekeskolan för hörselskadade, som nämnts i 153 folkpartimotionen. Varför inte också en skola för svårt rörelsehindrade grundskoleelever? Det tycks ju finnas enighet om att det kunnande som finns vid institutioner som Bräcke Östergård bättre än hittills borde tas till vara. Detta framhålls i såväl betänkandet från förra året som det vi nu diskuterar. Om ett sådant uttalande skall ha någon mening, måste man också undersöka vilka möjligheter som i praktiken finns för att ta till vara kunnandet och kompetensen på Bräcke Östergård på bästa möjliga sätt. Folkpartimotionen som ligger till grund för reservation nr 3 argumenterar, liksom förra årets vpk-motion, för varför denna institution är så lämplig som resurscenter. Folkpartimotionen innehåller dessutom mycket goda argument för att det fordras en stabil finansiering om inte den unika kompetensen vid skolan skall gå till spillo. Det finns i dag oklarheter om vilken myndighet som har betalningsansvaret. Är det då meningen att Bräcke Östergårds omvittnade betydelse för svårt rörelsehindrade elever skall brytas ned av kivande myndigheter på regional eller lokal nivå? Herr talman! Jag tycker faktiskt att det är en smula andefattigt att inte utskottsmajoriteten besvärar sig med att utförligare kommentera de gamla och nya fakta som talar för att göra Bräcke Östergård i Göteborg till ett nationellt resurscenter.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

Herr talman! Även denna gång väljer jag att inledningsvis yrka bifall till hemställan i utskottsbetänkandet, som i det här fallet är utbildningsutskottets betänkande 1986/87:13, och avslag på reservationerna. Som påpekas i vårt betänkande pågår många överväganden just nu kring utlandsskolorna. Vi hade också förra året en diskussion kring ekonomin för dem. Med risk för att upprepa mig måste jag omigen ställa mig litet frågande till folkpartiets agerande i de här frågorna. Man vill nu göra ett påslag med 2 milj.kr. och pekar på att det krävs extra pengar för att klara av exempelvis bibliotek. Förra året när vi behandlade samma fråga hade folkpartiet två olika motioner. I den ena önskade man att regeringen skulle ge skolöverstyrelsen i uppdrag att skyndsamt göra en översyn av statsbidraget till lärarlöner vid utlandsskolorna, och i den andra önskade man en total översyn av statsbidraget till svensk undervisning utomlands. Dessa önskemål beviljades, kan man väl säga, i form av ett uppdrag som skulle redovisas före den 1 mars i år. Så stod det i det betänkande som antogs av riksdagen och som också folkpartiet ställde sig bakom vid förra årets behandling. När vi så i år pekar på att gruppen har lagt fram sina synpunkter och att ärendet skall färdigberedas tycker inte folkpartiet att man kan vänta på detta, utan vill att innan förslaget kommer skall 2 milj.kr. extra anslås. Det är naturligtvis vällovligt att man följer upp sina reservationer och de synpunkter som man haft, men jag kan ändå inte riktigt förstå det hela. Förra året ville man inte anslå några pengar utan tyckte att det var viktigt att först bereda ärendet ordentligt, men i år kan man inte invänta den beredning som man har begärt utan tycker att pengar skall anslås först. Så till Bräcke Östergård. Jag väntade spänt på att Viola Claesson skulle ta upp några nya synpunkter som skulle ha framkommit i ärendet. Kanske får vi höra mer om det sedan. Jag är mycket intresserad av att få veta det. Prot. 1986/87:94 Det är faktiskt så, som vi skriver i utskottstexten: Det är viktigt att ta vara 25 mars 1987 på det kunnande som byggts upp vid Bräcke Östergård. Däremot finns det inget som säger att man från statsmaktens sida i dag har några funderingar på att bygga upp ytterligare ett sådant resurscentrum. I dag finns, som vi har nämnt i utskottet tidigare, riksrekryterande statliga specialskolor på fyra olika områden. Däremot finns det inga sådana för rörelsehindrade barn. Vi har i stället sett det som viktigt att så långt möjligt integrera dem i den vanliga undervisningen. Jag tycker att det är en mycket fin åtgärd. Det är naturligtvis positivt om vi kan göra detta möjligt för barnen. Självfallet kan det vara besvärligt, speciellt om den rörelsehindrade även har andra handikapp, att trots de hjälpmedel som finns klara av utbildningen i den vanliga grundskolan eller grundsärskolan. Då finns det alltså regioninstitutioner inom sjukvårdsregionerna att lita till, vilket Bräcke Östergård i Göteborg är ett exempel på. Lars Leijonborg har i sin motion om Bräcke Östergård också pekat på de ekonomiska problem som man har där. Det är naturligtvis besvärligt om man på en institution känner att man med dagens finansiering inte riktigt kan klara sina åtaganden. Nu pekar statsrådet i budgetpropositionen på att vi måste fundera över hur fördelningen av betalningen skall ske mellan värdkommun och hemkommun, också för de speciella omkostnader som kan uppkomma vid denna typ av specialutbildning och i vissa fall vård. Detta till trots föreslår inte utskottet att Bräcke Östergård skall bli något statligt resurscentrum. Utskottet föreslår inte heller någon utredning kring Bräcke Östergård. Men vi vill omigen peka på att det kunnande som finns skall tas till vara och att man vidare bör utreda möjligheterna för att klara ut betalningsfördelningen mellan värdkommun och hemkommun.

Herr talman! Som Margareta Hemmingsson redogjorde för har vi tidigare motionerat om en översyn av statsbidragen till utlandsskolorna. Den översynen har kommit. Det är utmärkt att man har gjort denna utredning och att vi nu har ett förslag som är ute på remiss. Men Margareta Hemmingsson vet lika väl som jag att en remissomgång tar tid. Sedan skall den behandlas i regeringskansliet. Det skall formuleras en proposition, om vilken vi inte har något besked beträffande om och när den kommer. Vi har under det senaste året fått många propåer från utlandsskolorna. Vi tycker att vi måste lyssna på dem. Vi måste försöka göra någonting redan under det kommande budgetåret för att åtminstone ge någon förbättring till t.ex. deras biblioteksresurser och läromedel. Vi är medvetna om att 2 miljoner inte löser alla deras problem. Men vi har ändå fått den uppfattningen att de skulle vara mycket tacksamma för att få det tillskottet till läromedel och bibliotek. Därför har vi föreslagit det i vår motion. Vi har också reserverat oss till förmån för det. När det gäller Bräcke Östergård hänvisar Margareta Hemmingsson till att det i utskottsbetänkandet står att man skall fundera över detta. Ja, men vi begär ett konkret förslag hur man skall kunna garantera en fortsatt trygg existens för Bräcke Östergård som ett nationellt resurscentrum för de 155 rörelsehandikappade. Det är skillnaden mellan våra krav och utskottsmajoritetens ställningstagande.
Herr talman! Jag tycker att det är en mycket underlig argumentation som Margareta Hemmingsson använder. Dels tycks det som om Margareta Hemmingsson inte har läst den motion som vpk lämnade in förra året eller det betänkande som då skrevs och den argumentation som framfördes för att avslå vårt yrkande den gången, dels efterlyser Margareta Hemmingsson vad det är för något nytt som har hänt som gör att det skulle finnas starkare argument i år. Det tyder på att hon inte heller har läst folkpartimotionen, vilket bekymrar mig ganska mycket. Förra årets argument handlade inte om att det i första hand behövdes ekonomiska resurser för att rädda Bräcke Östergård. Vi argumenterade för de resurser som fanns och som gjorde det aktuellt att tala om behovet av ett nationellt centrum för rörelsehindrade barn. Margareta Hemmingsson använder sig inte av några sakargument när hon går emot detta utan talar i termer av att det finns en tradition att bara ha centrer av detta slag uppbyggda på de områden där det tidigare har funnits sådana. För den här gruppen av elever har man inte tidigare haft något sådant centrum, och därför kan man inte tänka sig att ha det i fortsättningen heller. Men det finns alltså en kompetens vid Bräcke Östergård som skulle kunna innebära mycket också för andra skolor, dvs. att integrationen vid andra skolor i landet skulle kunna underlättas genom den kunskap och de resurser som finns på Bräcke Östergård. Jag tycker att dessa argument räcker och att det är svagt att med de argument som Margareta Hemmingsson använder yrka avslag på den motion som har skrivits i år. Om man låter skolan dö därför att man inte nu är beredd att fatta beslut, då tycker jag att man har misslyckats totalt när det gäller den möjlighet som vi pekar på i förra årets motion och som finns i denna reservation.
Herr talman! Först en kommentar till Ylva Annerstedt. Om ett parti i två reservationer vid föregående riksmöte krävt utredningar kring statsbidraget till utlandsskolorna, antar jag att det partiet räknade med att det krävs tid för beredning innan ett förslag kan presenteras. När man fått ett sådant yrkande bifallet, kan man inte sedan säga: Nej, nu vill vi inte vänta längre. Sedan, Viola Claesson, försökte jag i mitt inlägg peka på behovet av att tillvarata kunnandet vid Bräcke Östergård. Jag beklagar att Viola Claesson står här år 1987 och diskuterar förra riksmötets motioner. Vi behandlade dem förra året — det är redan klubbat och klart. Jag har läst både den motion som lades fram vid förra riksmötet och Lars Leijonborgs motion, som vi har diskuterat här i dag. Jag utgår fortfarande från att det är årets motioner som vi behandlar. Jag frågade Viola Claesson vad det var för nya detaljer som framkommit, eftersom Viola Claesson tidigare från talarstolen sade att jag inte hade tagit del av nya uppgifter. Det skulle varit intressant om kammaren hade fått ta del av dem för att i så fall kunna göra nya bedömningar. Jag tycker emellertid Prot. 1986/87:94
Herr talman! De argument som har framkommit i år, som finns i folkpartimotionen som jag hänvisade till, handlar ju om vad som kan hända om olika myndigheter kivas om vem som har ansvaret. Om nu Bräcke Östergård upphöjs till att bli den resurs för hela landet som den verkligen förtjänar att bli, skulle man ju slippa de problem som Bräcke Östergård har därför att olika myndigheter lastar över ansvaret på varandra. Detta framgår klart av motionen, och även av den verklighet som gör att Bräcke Östergård också har ekonomiska bekymmer att brottas med.

Herr talman! Låt mig avslutningsvis konstatera att jag kan instämma i Viola Claessons farhågor. Det är inte bra när man inte kan komma överens om vem som skall betala. Detta har också regeringen pekat på i budgetpropositionen och föreslår där att man skall finna vägar för att komma till rätta med detta. Det tycker jag fortfarande är mycket positivt.
Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att ta upp den moderata reservationen i trafikutskottets betänkande men också beröra min motion angående ansvarsoch anslagsfördelningen mellan trafiksäkerhetsverket och Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF. Regeringen har vid flera tillfällen uttalat att vi måste spara och förändra den offentliga verksamhetens organisationsoch finansieringsformer. Det har också kommit signaler om att man bör överväga en utökad avgiftsfinansiering av statliga verks och myndigheters verksamheter. 157 Vi moderater har fört fram dessa argument och direkta förslag under en följd av år. Det gäller också finansieringen av den nu aktuella verksamheten, trafiksäkerhetsverkets anslag för Trafik och administration. I motion T224 föreslår vi moderater att anslaget skall avgiftsfinansieras och vill därför anvisa ett förslagsanslag på 1000 kr. Dess värre har inte utskottsmajoriteten biträtt vårt förslag. Detta är beklagligt men också förvånande, eftersom trafiksäkerhetsverket självt anhållit om att få finansiera just detta anslag genom avgifter. Det gjordes från TSV:s sida inför såväl 1983 85 års anslagsframställning. I behandlingen inför den nu aktuella anslagsframställningen, för 1987/88, återkommer man till frågeställningen. I TSV:s framställan går att läsa, under rubriken Alternativ finansiering av verksamheter inom anslag C 1.: ”Verket finner att tidigare framförda argument alltjämt är giltiga.” Jag instämmer i den bedömningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen i betänkandet. Jag vill också kortfattat kommentera behandlingen av min egen motion T929, där jag föreslagit att anslaget till NTF återförs till trafiksäkerhetsverket. Samma krav har för övrigt återfunnits i en annan motion. Jag har inte för avsikt att yrka bifall till min motion utan är i stället i stora drag nöjd med den behandling som motionen fått i detta betänkande. Utskottet understryker vikten av att frivilligorganisationerna på trafikområdet får stöd för sin trafiksäkerhetsfrämjande verksamhet och förutsätter därför att medel till NTF:s trafiksäkerhetsinformation kanaliseras även till de enskilda organisationerna. Utskottet förutsätter också att regeringen följer NTF:s verksamhet med den pläderande infomationen och noga prövar om några förändringar är erforderliga. Jag kan upplysa kammarens ledamöter om att jag själv kommer att följa NTF:s verksamhet mycket noga och har för avsikt att återkomma i ärendet om det visar sig behövas. Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen i betänkandet.

Herr talman! I detta betänkande, som alltså behandlar anslaget till trafiksäkerhet, är utskottet överens på alla punkter utom en, där moderaterna har reserverat sig. Det gäller punkt 1, Trafik och administration. Reservanterna anser att verksamheten är så integrerad med de redan avgiftsfinansierade verksamheterna att någon artskillnad inte finns. Problemet med avgiftsfinansieringen på denna punkt är att det inte är så enkelt att peka ut vilka som är konsumenter av dessa informationstjänster och hur konsumenterna skall betala de avgifter som moderaterna föreslår. Även fotgängare, cyklister och mopedister samt passagerare i bil drar nytta av ifrågavarande tjänster. Skall då fotgängare och övriga trafikanter betala för dessa informationsinsatser som TSV gör, och i så fall hur? Skall de t.ex. betala en extra avgift när de köper reflexer, eller skall de göra det när de köper en cykel? Eller skall bilägarna betala för de andra trafikanternas information via registerhållningsavgifterna? Det finns alltså en rad frågetecken på det här området, som gör att — Prot. 1986/87:94 utskottsmajoriteten föredrar skattefinansiering. För övrigt är denna fråga 25 mars 1987 och moderaternas inställning och argumentation välkända sedan flera år tillbaka. Kammaren har också behandlat denna fråga årligen i åtminstone tre år. Mot den bakgrunden, herr talman, avser jag inte att anföra någon längre argumentation i den här frågan utan avslutar helt enkelt mitt inlägg med att yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Trafiksäkerhetsverket har i år, enligt vad som framkommer i budgetpropositionen, inte kunnat lägga fram ett komplett trafiksäkerhetsprogram med förslag till konkreta åtgärder. Årets program har karaktären av en lägesrapport och ägnar särskilt intresse åt ett planeringssystem och åt inriktningen av programarbetet. Det trafiksäkerhetsråd som numera finns inom verket har bedömt följande problemområden som väsentliga: hastighetsanpassning, oskyddade trafikanter, nyblivna motorfordonsförare, trafikonykterhet, funktionsnedsättningar hos trafikanter och trafikanters informationsinhämtning. Det är således ett avsevärt område. Till detta har kommunikationsministern velat foga problemet barn i trafik. Jag har dristat mig att till den här listan lägga ännu en kategori, som jag vill rikta uppmärksamheten på, nämligen äldre bilförare. De är kanske inte så ofta inblandade i olyckor själva, men kan många gånger skapa situationer genom sin ovana vid dagens hårdare trafik och nya trafikregler. Liksom antalet äldre i samhället stiger, ökar också antalet äldre bilförare hela tiden. Detta är positivt. Det är viktigt för en människas egenvärde och frihet liksom för hans eller hennes möjligheter att bo kvar, t.ex. i sin bostad utanför tätorterna att man kan sköta sina egna transporter själv. Men trafiksäkerhetsinformationen behöver stimulera de äldre att stärka sin ställning i trafiken. Förra året anslogs 450 000 kr. som ett engångsanslag för information riktad mot de äldre. Jag framhöll i min motion då, att man skulle försöka ordna utbildning i t.ex. studiecirkelform och i samarbete mellan pensionärsorganisationer och trafikorganisationer, som NTF eller någon av frivilligorganisationerna. Nu kommer trafiksäkerhetsverket med en kampanj i maj, och jag vill helst inte ge omdömen om något innan det är genomfört. Men enligt förhandsbesked följer man i stort sett den gamla mallen ”papper med tryck” och genomför inga åtgärder som främjar utbildning och studieinitiativ. Häromdagen hade vi i trafikutskottet tillfälle att se nya inslag i trafikskolornas förarutbildning. Det fanns t.ex. en videofilm, där man genom knapptryckning kunde pröva sin reaktionsförmåga i en realistisk skildrad trafikmiljö. Detta är ju ingenting märkvärdigt i dagens tekniska samhälle. Men varför försöker inte trafiksäkerhetsverket skapa möjligheter där sådana resurser kan användas, i stället för att skicka ut brev? Jag hoppas att man i det fortsatta arbetet att hjälpa äldre bilförare, liksom i annat trafiksäkerhetsarbete, söker nya konstruktiva vägar. Detta borde väl också höra till inriktningen av programarbetet — det som man har satt upp 159 som ett av årets mål. I min motion för i år har det inte föreslagits några specialdestinerade pengar till de äldre bilförarna. Jag förutsätter att informationsarbetet kan fortsätta inom det totala anslaget och att det program som påbörjas i vår kommer att fullföljas med nya åtgärder nästa år — och som sagt helst litet mer konstruktiva åtgärder. I vad gäller olika sätt att bedriva trafiksäkerhetsarbete vill jag påpeka vikten av att de frivilliga organisationerna ges en framträdande roll. NTF:s roll som paraplyorganisation får inte leda till att anslagen stannar centralt, utan anslagen måste spridas till alla dem som vill verka för en förbättring av säkerheten på våra vägar. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande 13.

Herr talman! Christer Eirefelt har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att tullen skall klara den service en färjelinje skulle kräva. Bakgrunden till frågan är en ansökan från företaget Lion Ferry till generaltullstyrelsen om att få bedriva färjetrafik mellan Halmstad och Grenå i Danmark. Ansökan behandlas för närvarande inom generaltullstyrelsen. Innan generaltullstyrelsen har tagit ställning i ärendet saknar regeringen anledning att ta upp frågan om tullresurser till diskussion.

Herr talman! Jag vill tacka för att jag får ta emot statsrådets svar, eftersom Christer Eirefelt inte har möjlighet att vara här i dag. I Halmstad planerar man sedan länge två linjer för godstrafik till och från utlandet. Den ena är en återuppväckt färjeförbindelse med Danmark, och den andra är en flygfraktlinje till kontinenten. Men tullens kapacitet räcker inte till, så några tillstånd har man ännu inte fått. Båda projekten skulle vara välgörande för det lokala näringslivet, samtidigt som en hel del gods skulle kunna föras över från den oerhört hårt belastade E 6-an. Statsrådet Birgitta Dahl uppmanar ofta särskilt näringslivet att åstadkomma alla de miljöförbättringar som är möjliga att göra omgående och som inte kräver ett långt utredande. En ny färjelinje och flygfraktlinje i Halland kunde vara en sådan åtgärd. Men den direkta och mest påtagliga effekten vore de nya jobb som skulle bli tillgängliga. Fyra nya tulltjänster skulle indirekt ge arbete åt ungefär sextio personer. Tullverksamhet tycker vi hör till de självklara statliga angelägenheterna. Men monopolställningen måste väl ändå innebära att servicenivån anpassas efter de behov som finns. För mig är det alldeles obegripligt hur ett par felande tulltjänster kan få hindra en rationell användning av nyttigheter som både kommunal och privat företagsamhet har åstadkommit. Jag tänker då på båtar, flygplan, godshantering och hela administrationen däromkring. För flyget och färjelinjen är det nödvändigt med ett snabbt beslut. Finns det, herr finansminister, något riktigt hållbart försvar för att inte med det snaraste bevilja de tulltjänster som krävs för att rederi och flygfraktare skall kunna få sina tillstånd? Herr talman! Halland är i många avseenden ett gynnat län, och det mesta brukar hallänningarna klara själva. Men det hör inte till de enklare konsterna, varken för kommunalpolitiker eller enskilda näringsidkare, att hålla verksamheter rullande om den statliga byråkratin sätter käppar i hjulen. Jag är ledsen över att vi inte kunde få ett något klarare besked.
Herr talman! I budgetpropositionen 1985 föreslog regeringen att tullverket i större omfattning än hittills skulle få avgiftsbelägga tullförrättningar på obekväm tid, s.k. tullförrättningsavgifter. Motivet bakom förslaget var helt enkelt att tullverket ville leva upp till de servicekrav som ställdes från näringslivets sida och också för att få resurser för det. Riksdagen avvisade emellertid detta förslag. Inte minst riksdagsledamöterna från södra Sverige var aktiva för att fälla förslaget. I dagsläget är det svårt, om inte svårare än tidigare, för tullverket att tillmötesgå de ständigt ökade anspråk på tulltjänster som näringslivet ställer. Det gäller exempelvis nya färjelinjer och klarering av gods under nätter och helger vid våra stora flygplatser. Jag skulle vara glad om till Christer Eirefelt kunde framföras hälsningen, att om riksdagen skulle vilja ge tullverket rätt att i viss utsträckning avgiftsbelägga den här typen av tulltjänster, skulle det ge möjligheter att på ett positivt sätt pröva de resursanspråk som näringslivet ställer på tullverket.
Herr talman! Jag kan inte föreställa mig hur tullförrättningsavgifter skulle inverka på nya tulltjänster specifikt i Halmstad. Det finns egentligen ingen logisk koppling mellan tullförrättningsavgifter och nya färjelinjer. Dessa två saker måste väl ändå behandlas var för sig. Det kan inte vara rimligt att en ansökan skall bli liggande i avvaktan på att man skall fatta beslut om nya avgifter. För flyget och färjelinjen är det faktiskt nödvändigt med ett snabbt beslut.

Herr talman! Anne Wibble har frågat mig om regeringen avser att lägga fram förslag som ger bostadsrättsinnehavare samma rätt som småhusägare har till uppskov med realisationsvinstskatten. Reavinstbeskattningen av bostadsrätter har diskuterats livligt under flera år. De som kritiserat de gällande skattereglerna har i huvudsak riktat sig mot bristen på likformighet vid den skattemässiga behandlingen av bostadsrättsvinster och fastighetsvinster. Detta likformighetskrav låg också bakom bostadskommitténs förslag förra året till ändrade vinstberäkningsregler för bostadsrätterna. Förslaget fick ett blandat mottagande vid remissbehandlingen. Jag vill här skjuta in att det inte har lagts fram något sådant utredningsförslag om slopad uppskovsrätt för småhusägare som Anne Wibble nämner i frågan. Som jag har framhållit i tidigare sammanhang är det angeläget att vinstbeskattningsreglerna för villor och bostadsrätter kan göras mer likformiga. Från såväl vår sida som folkpartiets har också framhållits att den större översyn av skattesystemet som nu ligger framför oss bl.a. måste leda till en enhetligare kapitalbeskattning. I den situationen finns det enligt min mening anledning att sätta i fråga om det är lämpligt att nu bryta ut ett väsentligt avsnitt av kapitalbeskattningen för en separat lagstiftning. Jag kan förutse betydande samordningsproblem om man väljer en sådan handlingslinje. Regeringen kommer att ta närmare ställning till frågan i samband med utformningen av direktiven för översynen av skattesystemet.

Herr talman! Jag får tacka finansministern för svaret, även om jag beklagar innehållet i svaret. Att uppskovsrätt för bostadsrättsinnehavare uteblir får enligt min mening tre ganska viktiga negativa effekter. Den första gäller rörligheten på bostadsmarknaden. En effekt av att det inte finns någon uppskovsrätt är nämligen att det blir en inlåsning på bostadsmarknaden. Folk drar sig för att flytta, därför att de får så hög skatt att de inte har råd att skaffa sig en ny bostad. Den andra negativa effekten gäller arbetsmarknaden. Det borde finansministern bekymra sig för. Långtidsutredningen presenterades nyligen. Där fanns ett ganska långt avsnitt om arbetsmarknadens sätt att fungera. Utredningen konstaterade att rörligheten på arbetsmarknaden har minskat. Man refererar till ett par studier som visar att ekonomiska faktorer spelar en stor roll för beslut att byta arbetsgivare och bostadsort. Även i det avseendet skulle uppskovsrätten för bostadsrättsinnehavare vara ett litet steg, men ändå ett steg, i rätt riktning, för att öka rörligheten. Det tredje och kanske viktigaste skälet till att införa uppskovsrätt för bostadsrättsinnehavare är rättvisan. Kravet på rättvisa mellan äganderätt och bostadsrätt medför enligt min mening att man måste ha en uppskovsrätt för bostadsrättsinnehavare på samma sätt som för småhusägare. Jag tycker inte att det duger att göra som finansministern och skylla på en kommande större skattepolitisk förändring. Sådana förändringar som är bra och som man kan göra genast finns det ingen anledning att vänta med. Jag menar att vi snarast måste komplettera med uppskovsrätt även för bostadsrättsinnehavare. Jag vill fråga finansministern om han ändå kan ta avstånd från det yttrande som de socialdemokratiska ledamöterna i kommittén för reavinstbeskattning har framfört. Socialdemokraterna sade nämligen att man på sikt bör avveckla systemet med uppskov för reavinster. Det tycker jag vore en mycket beklaglig utveckling.

Herr talman! Per Stenmarck har frågat miljöoch energiministern om hon är beredd att ta de vidare initiativ som är nödvändiga för att nå en lösning på frågan om sandsugning utanför Falsterbonäset. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Som jag redogjorde för här i kammaren för tre veckor sedan hade det då inte framkommit några ytterligare sakskäl som föranledde en omprövning av regeringens beslut att meddela Kockums AB tillstånd enligt kontinentalsockellagen till sandtäkt inom allmänt vattenområde vid Sandflyttan i södra Öresund. Detta förhållande gäller alltjämt. Som svar på Per Stenmarcks fråga vill jag framhålla att regeringens beslut i tillståndsfrågan därför ligger fast. Jag vill ytterligare en gång erinra om att regeringen inte har, som det sagts i den allmänna debatten, gett klartecken till sandsugningen. Regeringen har meddelat att sandsugningen får ske under förutsättning att Kockums AB får tillstånd enligt vattenlagen. I prövningen enligt vattenlagen är det väl sörjt för att t.ex. miljöfrågor och liknande aspekter blir allsidigt belysta, innan ärendet är slutligt avgjort. Detta kommer att ske genom ett domstolsförfarande med opartisk och fristående vetenskaplig expertis och med möjlighet för berörda parter, bl.a. Vellinge kommun, att framlägga egna utredningar och analyser. De olika parterna har också möjlighet att ställa krav på sådana undersökningar som de anser nödvändiga. Vattendomstolens dom kan överklagas. Täktverksamheten kan i princip inte påbörjas förrän domstols lagakraftvunnen dom föreligger. Jag vill också påminna om att regeringens tillstånd bl.a. är förenat med villkor att Sveriges geologiska undersökning , om täkten inverkar menligt på allmänna eller enskilda intressen, kan minska eller utesluta täktvolym, täktområdet eller del av detta.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Min fråga till miljöministern var föranledd av två faktorer. Den ena är att miljöministern efter ett halvårs tystnad äntligen tog till orda i ärendet och sade: ”Saab borde försöka hitta en annan lösning än sandsugning”, därför att ”företaget riskerar bakslag och dyra förseningar om man inte hittar en annan lösning”. Den andra faktorn är att Saab vidhåller detta alternativ, med motiveringen att det är detta som regeringen har anvisat. Det framstår, tycker jag, som något underligt när ett företag upphöjer regeringsbeslut till högsta visdom och med alla medel klamrar sig fast vid det, medan regeringen själv säger: Nej, bry er inte om vad vi har sagt, utan hitta ni en annan lösning i stället. Detta förefaller något grönköpingsaktigt. Låt mig därför mot bakgrund av miljöministerns uttalande få fråga: Delar regeringen den av miljöministern framförda uppfattningen? Om så är fallet: Varför kan då inte regeringen medverka till att finna en annan lösning genom att hänvisa till en sådan? Thage Peterson talar i olika sammanhang, så också här, om att sandsugningen skall kontrolleras under den tid då den pågår. Om det skulle inträffa några förändringar under själva arbetets gång, skall verksamheten kunna avbrytas. Detta är positivt, för det vittnar om att även regeringen, pressad dels av en massiv opinion, dels av en alltmer enig sakkunskap, nu börjar tveka i fråga om konsekvenserna av sandsugning utanför Falsterbonäset. Men låt mig fråga: På vilket sätt tänker regeringen förhindra skador, om sådana inträffar något år efter det att verksamheten har skett? Det är ju på det viset skador hittills har inträffat. Skall då sanden forslas tillbaka igen?
Herr talman! Per Stenmarck deltog i en uppvaktning på industridepartementet den 17 mars. Han har fått all den information han har önskat i frågan. Det var litet okunnigt av honom att just nu säga att regeringen hade pressats av opinionen, när jag har meddelat honom i svaret att vattendomstolen har att pröva frågan. Det är inte någon följd av att frågan nu har börjat diskuteras av Per Stenmarck och flera andra nere i Malmö. I regeringens beslut från förra året ingick, att vattendomstolen skulle ta hand om frågan, liksom också villkoret att SGU skulle bevaka täktverksamheten. Det är alltså både felaktigt, litet lögnaktigt och okunnigt av Per Stenmarck att här säga att dessa mycket stränga åtgärder från regeringens sida har vidtagits till följd av opinionen nere i Malmö, en opinion som han till äventyrs själv kan ha deltagit i. Vad statsrådet Dahl sade, och vad jag också vill omnämna, är att vi har erfarit att Saab-Scania undersöker alternativa sätt att tillgodose sitt behov av fyllnadsmaterial. Men det är mycket viktigt att komma ihåg att regeringens tillstånd är förenat med villkoren som gäller vattendomstolens prövning och SGU:s bevakningsuppdrag.

Herr talman! Jag trodde att varje regering och varje industriminister var beredd att lyssna på opinionen. Så är uppenbarligen inte fallet. När industriministern talar om att verksamheten skall kontrolleras under den tid då den pågår, så finns naturligtvis inbyggt i detta, att om skador uppkommer först senare, så går det ändå aldrig att bevisa något samband. Det är säkert också helt riktigt. Och om naturen skadas, kommer säkert industriministern att stå här i kammaren i denna talarstol och bara hänvisa till naturliga förändringar, precis som han hittills har gjort i detta ärende. Men låt oss i stället vända på bevisbördan för en gångs skull! Kräv först att dessa remissinstanser, som industriministern alltid hänvisar till, skall visa att det inte föreligger något samband! Därefter kan vi möjligtvis diskutera om sandsugning skall få ske. Allt mer krampaktigt klamrar sig industriministern fast vid förhoppningen att vattendomstolen genom ett avslag skall rätta till det som regeringen ställt till med. Låt mig fråga: Var regeringen införstådd med denna uppenbara risk för bakslag, när man fattade sitt snabba beslut i december?
Herr talman! Det är egentligen ett häpnadsväckande påstående som Per Stenmarck här gör om vattendomstolen. Han förvandlar vattendomstolen till en nullitet, till en instans som tydligen ingenting kan i den här frågan, eller som inte skulle handlägga ett sådant här ärende utifrån de lagar och villkor som regeringen har föreskrivit. Jag vill erinra om att vattendomstolen vid sin beredning av ärendet remitterar detta till naturvårdsverket, länsstyrelsen och kommunen. Naturvårdsverket och Vellinge kommun har då möjlighet att ställa kravet att sökanden skall bekosta sådana undersökningsarbeten som de anser vara nödvändiga. Det allmännas intressen bevakas i vattendomstolen av kammarkollegiet, med stöd av naturvårdsverket, fiskeristyrelsen och länsstyrelsen. Hela denna uppläggning borgar för att vattendomstolen, precis som regeringen har önskat, kommer att göra en ordentlig genomgång av ärendet.

Herr talman! Jag har den allra största respekt för vattendomstolen och utgår ifrån att den kommer att göra en helt annan och mera seriös bedömning än vad regeringen har gjort. Industriministern hänvisar ofta till remissinstanserna. Låt mig få redovisa vad några sakkunniga har sagt i ärendet. I ett yttrande till vattendomstolen hänvisar länsstyrelsen i Malmöhus län till en lång rad punkter. Det berörda området är, menar man, riksobjekt för såväl naturvård och kulturminnesvård som friluftsliv. Man menar att sandsugningens effekter inte har tillräckligt klarlagts. Malmö stad har dragit tillbaka sin ansökan. Militärområdesbefälhavaren säger i en tidningsintervju att han är mycket oroad för territorialgränsen. — Man ställer sig frågan: Vad händer egentligen om denna flyttas? Det är inte Saabs och inte heller vattendomstolens ansvarsområde, utan det är primärt regeringens ansvarsområde. Sjöfartsarkeologisk expertis är orolig. Låt mig fråga: På vilket sätt kommer det att kontrolleras att fornminneslagen efterföljs i detta sammanhang?

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att samtliga gruvarbetare i Malmbergsgruvan skall få behålla sina jobb. LKAB har under senare år visat goda resultat. Under år 1987 kommer dock resultatet att försämras radikalt. Skälet är att intäkterna sjunker till följd av att malmpriserna i svenska kronor minskar kraftigt. Även för åren därefter måste marknadsläget bedömas som besvärligt till följd av ett utbudsöverskott av järnmalm på världsmarknaden. En av förutsättningarna för att LKAB även fortsättningsvis skall kunna vara konkurrenskraftigt är att kostnaderna inte överstiger den nivå som konkurrenterna har. På vilket sätt detta skall ske är emellertid en fråga som LKAB:s styrelse och verkställande ledning har att hantera. Jag är inte beredd att föreslå regeringen att försöka förmå LKAB:s styrelse och ledning att agera på visst sätt när det gäller bolagets löpande skötsel.

Herr talman! Jag får först tacka industriministern för svaret. Det är uppenbart att industriministerns beskrivning av det ekonomiska läget för LKAB:s järnmalmshantering kan vara helt riktig, men den slutsats som industriministern drar av den beskrivningen är ganska häpnadsväckande.

Vi har gång på gång från vpk ställt krav på att bolaget skall bredda produktsortimentet, starta handelsgödseltillverkning och tillvarata malminnehållet mera i dess helhet. Nu när lönsamheten minskar ankommer det på styrelsen för bolaget att fatta de nödvändiga besluten, menar industriminis tern. Men detta är en stor och viktig samhällelig fråga, en stor och viktig fråga för befolkningen i Gällivare. Jag vill ställa ytterligare en fråga till industriministern: Anser inte industriministern att LKAB:s gruva i Malmberget är så viktig att han kan tänka sig ett ingripande från regeringen för att förbättra förutsättningarna att driva den vidare under en mycket lång tid framöver?